Herr talman! "I en röd liten stuga invid sjön vill jag bo." Så börjar en trevlig schlagermelodi som jag minns från min ungdom. Jag erinrar mig att jag inledde mitt första anförande om bostadspolitiken här i kammaren för snart sju år sedan med just det citatet. Utöver idyllen antyder den här visan att det handlar om att leva, bo och verka på landsbygden. Denna landsbygd har under senare år inte direkt upplevt någon expansion som krävt några större insatser för byggande. Att erhålla lån för ett rent landsbygdsbyggande har i det närmaste varit omöjligt för vanliga människor. Det byggande som möjligen har kommit till stånd har skett mer i anslutning till tätorter än på rena landsbygden. I dagsläget är det praktiskt taget omöjligt för en svensk medelinkomsttagare att klara av att bygga ett eget hem på landsbygden om man inte har tillgång till ett betydande eget kapital. Det byggande som ändå har kommit till stånd handlar oftast om att höginkomsttagare med betydande eget kapital bygger egnahem i attraktiva lägen. Dessa byggnationer får också del av den statliga subvention som finns - fast det egentligen inte skulle behövas. De senaste två-tre åren har återigen flykten från landsbygden tagit fart. Särskilt det svenska inlandet utarmas. Befolkningsströmmarna går mot kusterna, universitetsorterna och storstäderna. Vägen att vända den trenden inbegriper naturligtvis många samhällsområden. Det är inte i första hand en fråga om bostadspolitik. Men när människor återbefolkar glesbygd och landsbygd bör boendemöjligheter på landsbygden underlättas. Propositionen öppnar en möjlighet att även bevilja statlig kreditgaranti för nyinvesteringar i bostäder som inte får annat bostadspolitiskt stöd. Detta kan möjligen vara en liten lättnad för nybyggnation av småhus på landsbygden, men tyvärr gäller det endast i samband med nybyggnad. Trots denna begränsning motiveras breddningen av kreditgarantin i propositionen med bl.a. regionalpolitiska skäl. Fler insatser för att bättre möjliggöra byggnation på landsbygden efterlyses. Idéer finns att hämta från En viktig väg till att klara ett eget boende, vare sig det gäller på landsbygden eller i stadsmiljö, går genom ett medvetet bosparande. Det är angeläget att ungdomar redan på ett tidigt stadium lär sig att bospara för att, när tiden är i inne, kunna skaffa sig en egen bostad. Vi vet ju att största delen av barnfamiljerna helst av allt önskar sig ett eget boende för barnens skull. Det kan handla om att utveckla dagens ungdomsbosparande eller att nappa på Bofrämjandets sparlånesystem med en sparpremie som betalas ut vid investeringstillfället. Detta system betalar sig självt efter några år utan någon egentlig budgetbelastning för staten. Det skulle skapa stabilitet både för den enskilde och för samhället. Tyvärr anser regeringen att bosparandet inte behöver stimuleras trots att bostadsminister Jörgen Andersson uttalat sig positivt om ett bosparsystem. Detta är i och för sig anmärkningsvärt. Vi kristdemokrater menar att boendet, att skapa ett hem, är så centralt i livet att det med fördel kan ske med hjälp av ett särskilt stimulerat bosparsystem. Herr talman! När det gäller det övergripande målet för bostadspolitiken redovisar regeringen endast sin bedömning av hur målet för bostadspolitiken bör formuleras. Något förslag om att i princip tydligt fastslå målsättningen finns inte. Utskottet ger genom ett tillkännagivande till regeringen sin anslutning till den målformulering som förs fram i propositionen. Men fortfarande tycks det handla mer om bedömningar om målformuleringen än ett tydligt fastläggande av den. När den övergripande målformuleringen bryts ned i sina delkomponenter lämnar regeringens bedömning en hel del övrigt att önska. Vi kristdemokrater betonar vikten av valfrihet i boendet och att människor skall kunna känna sig trygga i sitt boende. Det handlar också om att bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållandet för alla människor och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Så sägs i propositionstexten, och det är bra. Familjer som har frihet att välja den boendeform som passar dem bäst skapar också bästa möjliga uppväxtförhållanden för barnen. De små nära gemenskaperna i familjekretsen under uppväxtåren är ofta avgörande för hela människans utveckling. Med ett bra, självvalt boende, med ett eget rum för barnen under skolåren i en trygg och kärleksfull atmosfär finns de bästa förutsättningarna för formandet av solidariska och demokratiska människor. Skall valfrihet vara möjligt är det också viktigt med neutralitet mellan olika boendeformer. Att skapa förutsättningar för denna valfrihet och neutralitet är en av boendepolitikens viktigaste uppgifter. Utöver hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt bör även kooperativ hyresrätt bli ett permanent och likvärdigt alternativ till övriga upplåtelseformer. Likaså bör möjligheten att äga sin lägenhet äntligen släppas fram på den svenska bostadsmarknaden. Vi har länge förväntat oss att regeringen skulle lägga fram ett förslag till lag om lägenhetsrätt, s.k. ägarlägenheter. Trots flera försök via motioner om detta har man från regeringen inte lyssnat. Planeringen skall så långt möjligt integrera boende, arbete och fritid så att människor med olika erfarenhet och bakgrund kan mötas och utvecklas, fria från olika typer av negativ segregation. Besluten skall också läggas så nära människor som möjligt. Särskilda insatser måste riktas till uteliggare i våra storstäder. Vidare skall all samhällsplanering ske i överensstämmelse med en ekologisk helhetssyn så att tillgång till frisk luft, ostörd natur och åkermark för livsmedelsproduktion säkerställs. Herr talman! Förslaget i propositionen om ändrad beräkningsmetod för bidragsunderlaget ställer vi oss frågande inför. Att ge minskat stöd till smålägenheter inom räntebidragssystemet är förvånande med tanke på att regeringen nyligen föreslagit att ett investeringsstöd skall ges till ungdomsbostäder. Eftersom ungdomar vanligtvis efterfrågar små lägenheter blir följden att de två förslagen motverkar varandra. Följaktligen borde regeringens förslag om ändrad beräkningsgrund för bidragsunderlaget avvisas av riksdagen. Herr talman! Fastighetsskattefrågorna har vid ett flertal tillfällen tagits upp i den här kammaren under senare tid. Regeringen gör nu den bedömningen att en allmän översyn av fastighetsbeskattningen bör göras. Kristdemokraterna delar inte den uppfattningen. Vad som fordras är inte en ny utredning utan snarare handling. Vi nöjer oss inte med den lilla sänkning som socialdemokraterna och Centern kommit överens om, från 1,7 % till 1,5 %. Fastighetsskatten bör på sikt helt fasas ut och i stället ersättas av en kommunal fastighetsavgift som täcker de verkliga kostnader som kommunen har. Vi beklagar att Centern i överenskommelsen låst fast sig vid nivån 1,5 %. Vidare beklagar vi att uppskjutningen av fastighetsskatteinträdet för krisårgångarna inte kan förverkligas sedan Centern övergett denna sin tidigare ståndpunkt och återigen allierat sig med socialdemokraterna. Vi beklagar också att regeringen inte vidtar några åtgärder för att återställa bostadsbidragsnivån för barnfamiljerna. Kvar är också de bevisligen mycket orättvisa reglerna om individuella inkomstgränser och utbegränsningsreglerna. Barnfamiljerna är enligt färska utvärderingar den grupp som på ett särskilt sätt drabbats av senare års besparingsåtgärder. Trots detta är regeringen inte beredd att vidta åtgärder. I detta avseende struntar man i vad den bostadspolitiska utredningen påtalade. Rättvisa mellan bidragstagare med exakt lika förutsättningar borde vara självklar, men så är det inte. Viktigt är att påpeka att kommunerna måste koncentrera sin verksamhet på skola, vård och omsorg. Restriktivitet måste vara ledstjärnan när det gäller att bevilja stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. I princip bör stöd endast kunna medges till sådana kommuner där vården, skolan och omsorgen hotas och där utförsäljning av kommunala bolag eller delar därav inte är realistiska handlingsalternativ. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 6, 28 och 47. Naturligtvis står vi bakom även våra övriga reservationer. Även jag vill tacka alla för den trevliga arbetsgemenskapen under mandatperioden. Skulle det vara så att jag inte är tillbaka i höst stannar jag i den röda lilla stugan nere vid sjön, som ni minns. Tack för ordet!
Herr talman! Jag skulle vilja säga att jag delar helt den uppfattning som Kristdemokraterna har om landsbygden. Det har sagts förr att man skall kunna säga det som är bra. Men jag är litet bekymrad över att även kd tycker att det är alldeles bedrövligt att vi har lyckats sänka fastighetsskatten.
Herr talman! Jag förstår att - nu tappar jag förnamnet - Ahlqvist, det är väl efternamnet, är orolig. I överenskommelsen låter det inte som att det här bara gällde under ett år. Det är en låsning som Centern tycks ha gått med på för en längre period. Vi tycker inte på något sätt att det räcker med att sänka fastighetsskatten från 1,7 till 1,5 %. Jag har uppfattningen efter att ha läst materialet att Centern trots allt stannar kvar där. Det är det som jag beklagar. Naturligtvis går det bra för vem som helst att bevisa motsatsen, men så står det i mina papper.
Herr talman! Det spelar ingen roll att Ulf Björklund inte kommer ihåg mitt namn - Rigmor Ahlstedt heter jag. Med tanke på Ulf Björklunds möjligheter att bo kvar i den röda lilla stugan skulle han kunna vara litet tacksam att staten har fått ordning på finanserna så att även villaägarna ute på landet, de som inte har sin lilla röda stuga betald utan lånar pengar har fått en kraftig räntesänkning. Vi glömmer vissa bra och positiva saker. Om vi skall kunna göra det som många av oss vill, att sänka fastighetsskatten ytterligare eller ännu hellre att se till att förmögenhetsskatten också sänks, då gäller det faktiskt att vi har en bra ekonomi i Sverige. Vi kan inte gå ut och lova runt och sedan hålla tunt.
Herr talman! Det är naturligtvis bra att räntenivåerna sjunker, Rigmor Ahlstedt, och att boende har blivit betydligt enklare för många. Det är många faktorer som har medverkat till detta. Det är inte enbart regeringen och Centerpartiet som har åstadkommit det. Många andra omständigheter har trots allt bidragit. Jag är överens med Rigmor Ahlstedt om att fastighetsskatten bör fasas ut på sikt och att förmögenhetsskatten måste ses över. Det är i så fall bara att önska Centern välkommen tillbaka till fållan igen så får vi fortsätta att kämpa åt rätt håll, även om det för tillfället har blivit ett litet hack i våra gemensamma strävanden.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 10.

Det närmaste man kunde komma en bostadsminister i förra regeringen - Knut Billing uppehöll ju det mesta av sitt anförande kring den tiden - det var i så fall Kunt Billing som var politisk expert på bostadsfrågor i Finansdepartementet. Kommer Knut Billing ihåg hur hög räntan var för ett bostadslån när Knut Billing satt i Finansdepartementet för fyra år sedan? Vet Knut Billing vad ränteläget är om man lägger om sina lån i dag? Det tror jag att Knut Billing vet. Det är naturligtvis detta som är grunden för människors möjligheter att kunna bo. Det handlar om vilken politik i stort som bedrivs. Det är klart att Knut Billing är missnöjd med den politik som så framgångsrikt har lett fram till dagens räntenivå. Det får alla gott av, villaägare och hyresgäster. När vi diskuterar bostadspolitik rör det sig ofta om det som staten medverkar till i form av räntebidrag och annat. Men av de fyra miljoner bostäder som finns i Sverige är det trots allt en väldigt liten del som är subventionerade. Det gäller då att föra en politik som gynnar hela boendekollektivet. Regeringen har nu framgångsrikt klarat att få ned ränteläget, vilket borde leda till att varje gång som man lägger om ett lån, oavsett om det rör sig om flerfamiljsfastighet eller en villa, så borde hyrorna sänkas. Annars vore det dåliga förhandlare inom hyresgäströrelsen, om de inte med utgångspunkt i verkligheten kunde medverka till att sänka hyrorna. Därför blir man inte riktigt klok på Vänsterpartiets motion. Där står det att regeringens politik leder till att det kommer att krävas hyreshöjningar. Det är nästan obegripligt. Owe Hellberg lever ju inte i verkligheten. Den förda politiken innebär ju att förutsättningarna för framtiden egentligen är ganska gynnsamma. Det hänger naturligtvis ihop med det som bl.a. Rigmor Ahlstedt har sagt. Det framförs olika bud om att man skall sänka skatter hit och dit. Jag funderar ibland på om moderaternas politik hade fått gehör under dessa år, vad hade ränteläget varit då? En socialdemokrat vill ju inte ha skatter för att han tycker att det är roligt att djäklas med medborgarna. Skatterna är till för att man skall kunna göra omfördelningar och prioriteringar på olika områden. Detta skall vi naturligtvis fortsätta med. När det gäller fastighetsskatteproblematiken hör jag till dem som tycker att det är bra med fastighetsskatt. Det ger mycket inkomster till samhället som kan användas i olika sammanhang. Och man måste diskutera hur man skall prioritera i ett välfärdssamhälle. Egentligen hör jag också till dem som anser att höjningen från 1,5 % till 1,7 % var betingad av att vi ville rädda alla människor som bodde i de senast byggda årgångarna för att de inte skulle få chockhöjningar av sina hyror, vilket Knut Billing, Erling Bager och kristdemokraterna ville. När vi här i dag diskuterar den bostadspolitiska propositionen måste vi fundera över vad dessa partier anser om helheten i förhållande till budgetramarna. Jag vill ställa en fråga till dessa herrar som har deltagit i den här diskussionen och som vill ha lägre utgiftsramar för det område som vi här har att behandla i dag. I dag handlar det om den bostadspolitiska propositionen och bostadsutskottets betänkande nr 10. Men det finns också ett finansutskott där dessa partier har förespråkat att man skall minska räntebidragen ytterligare. Ni säger er tala så varmt om de s.k. krisårgångarna, men då undrar jag: Med hur många hundralappar i månaden vill Kunt Billing höja hyran för de människor som bor i de fastigheter som har räntebidrag i dag? Frågan riktar sig också till kristdemokraterna och Erling Bagers Folkpartiet. Ni vill ju minska på räntesubventionerna ytterligare i förhållande till de ramar som vi har, vilket kommer att leda till att de som ni vill lösa problemen för kommer att slås ut ytterligare med era förslag som ni skall rösta om här i kammaren - jag utgår ifrån att det blir på tisdag. Ert alternativ är: Avskaffa räntebidragen snabbare än vad som är avsikten! Det innebär hundratals kronor i månaden i hyreshöjningar framför allt för de hyresgäster som redan är hårt belastade. Men det talar ni inte om. Det handlar bara om: Sänk skatten, så löser man alla problem. Därför är jag väldigt glad över att det finns en så bred enighet kring de mål som läggs fast här i Sveriges riksdag. Det är bara moderaterna som ställer sig vid sidan om. Då vill jag passa på att fråga Rigmor Ahlstedt: Är den bostadspolitiska propositionen och utskottsbetänkandet ett svar på dessa mål? Mitt svar är nej. Som den förhoppningsvis goda reformist som jag som socialdemokrat betraktar mig som, anser jag inte att ett samhälle blir färdigt genom att man sätter upp en målsättning. Man måste ständigt utgå från de problem och de möjligheter som finns och fundera över vad man skall göra framöver utifrån de fastställda målen. I och med det att riksdagen nu lägger fast en bostadspolitisk målsättning om att bostadspolitiken är en del av välfärdspolitiken osv. är vi ju inte klara med det. I så fall skulle vi ju kunna avskaffa bostadsutskottet. Det vill ju Knut Billing ändå, men det är utifrån andra utgångspunkter. Jag utgår ifrån att vi ständigt i Sveriges riksdag utifrån de diskussioner som förs och de överväganden som görs måste prioritera. Kanske har den bostadspolitiska debatten kommit litet i skymundan och överskuggats av de andra problem som vi har haft. Inte minst det socialdemokratiska kvinnoförbundet och vårt ungdomsförbund för en diskussion om kvarteret Framtiden och om hur boendet skall utvecklas i ett välfärdssamhälle i framtiden, hur hyresgäströrelsen kan utvecklas osv. Jag hoppas naturligtvis att den debatten blir ännu bredare. Jag och socialdemokraterna tillhör dem som inte anser att allting, i och med att vi fattat beslut här i riksdagen, är fullständigt, bra, fullkomligt etc. Men det är egentligen det som är avsikten med den utredning som regeringen nu har tillsatt och som gäller problematiken kring inte fastighetsskatten i sig men kring det här området. Det finns ju en del problem i sammanhanget. Det har vi sett i samband med våra utfrågningar med företrädare för olika organisationer och institut. Vi kan konstatera att det helt klart finns problem inom fastighetsskattesystemets ram med bl.a. de årgångar av hus som byggdes sent och som har bra mycket högre fastighetsskatt än vad tidigare byggda hus har. Ändå är de kanske inte värda mer än hus från tidigare byggda årgångar. Sådant måste man givetvis titta på. Neutralitetsfrågan, som är en viktig del av den socialdemokratiska bostadspolitiken, är också ett område som man kommer att ta upp och diskutera utifrån hela skatteproblematiken. Det är sådana frågor som inte är lösta men som jag utgår från att vi framöver kommer att lösa. Bostadsbidragen, Ulf Björklund och andra, utgör en viktig del av en bostadspolitik. Självfallet kan det även i det avseendet finnas problem, och så är det också. Naturligtvis skulle man önska att man hade mera pengar till förfogande för de här ändamålen. I framtiden får man se hur de områdena skall prioriteras. Just nu pågår en remissomgång, bl.a. ute på försäkringskassorna. Man tar upp hela problematiken kring hur det här har slagit, hur det har fungerat. Vi får väl framöver se hur det är med den saken. Allting som vi behandlar och fattar beslut om här i Sveriges riksdag är väl inte sådant som för alltid kommer att gälla. Man måste ju ständigt följa upp de olika frågorna och se om det hela har slagit rätt, om det fungerar på rätt sätt i dagens situation eller om det är någonting som behöver förändras. Det är reformistens uppgift att bidra i sådana här verksamheter. När det gäller de krisårgångar som här har diskuterats tycker jag att det är angeläget att peka på en sak. Man diskuterar utifrån olika alternativ. Naturligtvis kommer de aktuella årgångarna att få del av förändringarna i och med att fastighetsskatten sänks från 1,7 % till 1,5 %. Alla som finns i systemet får del av det. Jag vill alltså peka på att en av anledningarna till att vi valt modellen med en långsammare avtrappning av räntebidragen är att vi därmed täcker in så många fler bostäder med det förslaget än som skulle ha varit fallet om vi under nästa år enbart frös fastighetsskatten för de nämnda årgångarna. En stor del av de hus som tillhör de årgångarna har redan i dag fastighetsskatt. De här husen har byggts som småhus. Även om det rör sig om bostadsrätter och hyresrätter finns en hel del av dem redan i dag inne i fastighetsskattesystemet. De är således inte ett dugg hjälpta av den variant som ni föreslår. Däremot får de del av de möjligheter som erbjuds i och med en långsammare avtrappning av räntebidragen. De betraktas ju, och finns även, inom det systemets ram. Det är naturligtvis inte så att vi, som Erling Bager sade, var under galgen när det här diskuterades. Förr eller senare skulle detta komma, tror jag. Jag är glad över att det kom nu eftersom vi nu har andra möjligheter. När räntan ligger på den nivå där den ligger betyder det ju att statens utgifter för räntebidragen också minskar. Vi kan vara glada eftersom det när det gäller de 0,2 procenten handlar om att klara de här årgångarna. Eftersom räntebidragen kan minskas tack vare en bra ekonomi är det egentligen ganska logiskt att fastighetsskatten förr eller senare sänks till 1,5 %. Det är jag alldeles övertygad om. Förhoppningsvis kan man sedan lösa de problem som finns inom ramen för detta område. Inte minst jag som tillhör dem som kommer från bohusländska samhällen tycker att det är viktigt att ha fått en lösning, i varje fall för, som Erling Bager nämnde, dem som bor ute i våra skärgårdssamhällen. Herr talman! Jag tror att det när man funderar över bostadspolitiken är viktigt att konstatera att de största motståndarna till en bostadspolitik över huvud taget är Moderata samlingspartiet. Det handlar ju om avreglering, om att samhället inte skall bry sig och om att låta marknadskrafterna ta över. Man anser tydligen att staten inte har något ansvar för bostadspolitiken över huvud taget. Man talar om socialistiska experiment, regleringar osv. Ibland kan man undra om inte Moderaterna lever kvar i en ganska svunnen tid och inte följer med i utvecklingen. Detta med ett slags spöke - att staten skall ta hand om egendomar - och det som man drev för många år sedan går människor i dag inte på. Människor ser, utifrån verkligheten, vilket alternativ som är bäst, inte minst när det gäller bostadspolitiken. Jag är helt övertygad om att sett till utvecklingen, vad som händer i samhället - för första gången kan ju nu hyressänkningar diskuteras, vilket inte skedde under den tid då Knut Billing fanns med i Regeringskansliet - vet människor att förutsättningarna, med en fortsatt socialdemokratisk politik, är bra mycket bättre för det enskilda boendet, som vi alla slår vakt om. De förutsättningarna är alltså mycket bättre med en socialdemokratisk politik jämfört med det som Knut Billing förespråkar.

Herr talman! Det var mycket självberöm men också en lång rad oförskämdheter som Lennart Nilsson utslungade från talarstolen. Jag är inte så van vid sådant men det brukar vara det debattknep som Lennart Nilsson tillgriper. Frågan om boendekostnader och de kommunala bolagen kommer Inga Berggren senare i debatten här att ta upp. Jag har en fråga till Lennart Nilsson, som säkert känner till tidningen Aktuellt i Politiken. Där har han blivit intervjuad och uttalar sig om fastighetsskatten. Han tycker att man skall ta bort fastighetsskatten på flerfamiljshus. Vidare säger han: Villaägare får ju dra av en del av räntorna i deklarationen på de lån de har i huset, vilket hyresgästerna inte kan göra. Om man tar bort fastighetsskatten på flerfamiljshus skapar man likvärdighet mellan hyresgästerna och villaägarna. Är detta sant? Kan inte hyresgäster, precis som villaägare, dra av räntekostnader för köp av en bil, en husvagn eller ett fritidshus? Lennart Nilsson svarar på en fråga om fastighetsskatten helt bör avskaffas att han inte tycker det - det sade han också här i talarstolen. Men han säger också: Fastighetsskatten är en utmärkt skatt bara man rättar till problemen. Fastigheter kan inte flytta utomlands. Det betyder alltså att om fastighetsskatten skall sänkas för flerfamiljshus, men inte för småhus, är sanningen om vilka som kan flytta utomlands att det tydligen gäller småhus, inte flerfamiljshus. Varför, Lennart Nilsson, har Socialdemokraterna nu helt plötsligt ändrat sig när det gäller fastighetsskatten? Det som var sanning när Lennart Nilsson blev intervjuad i Aktuellt i Politiken är inte sant i dag. Varför säger Socialdemokraterna nu att fastighetsskatten måste sänkas för alla? Varför ansluter man sig till den moderata linjen?
Herr talman! Vi socialdemokrater ansluter oss naturligtvis inte till den moderata linjen. Hur skulle det ha sett ut om Knut Billing och hans kompisar hade haft regeringsansvaret med den ansvarslösa politiken med löften om enorma skattesänkningar som man förespråkar? Fastighetsskatten inbringar 20-25 miljarder. Vad skulle ränteläget för Knut Billing och hans grannar ha varit om man hade fört en så oansvarig politik? Vi kan vara konstatera att Knut Billing är förgrämd och missnöjd med att vi har lyckats. I Knut Billings husorgan Svenska Dagbladet kan man läsa att Sverige som land får en höjd kreditvärdighet. Riksbanken sänker räntorna. Det beror naturligtvis på en framgångsrik politik. Skulle Knut Billings förslag och det som moderaterna står för fått råda hade vi haft en helt annan situation. Det var ju det vi fick ta över när Knut Billing var politiskt sakkunnig i bostadsfrågor i Regeringskansliet. Då hade vi ett ränteläge där en villaägare, och även de som lånade till att bygga flerfamiljshus, hade dubbelt så höga räntor som de har i dag. Så detta beror i alla fall inte på Moderata samlingspartiet.
Herr talman! Moderaterna har talat om en sänkning av fastighetsskatten i år och förra året i partimotioner. Vi har behandlat detta i bostadsutskottet gång på gång, och Lennart Nilsson har gång på gång har sagt att den fastighetsskatten kan han inte vara med och stödja. Nu har han tillsammans med Centerpartiet lagt fram ett förslag om att den skall genomföras. Då är frågan varför han nu ansluter sig till den linje som han tidigare har sagt nej till och som Moderaterna står för. Om man nu gör så, Lennart Nilsson, varför sedan ha en utredning om hur man skall fortsätta med fastighetsskatten som har direktiv att fastighetsskatten därutöver inte får sänkas ytterligare? Varför är nivån på 1,5 % på taxeringsvärdet den absolut rätta för fastighetsskatten?
Herr talman! Skillnaden mellan socialdemokratins politik och den som Knut Billing förespråkar är ju att läget kanske inte hade varit sådant som det är i dag om vi hade gått på Knut Billings linje. I den värld vi lever i, där vi är beroende av omvärlden, är ju orsaken till att vi nu kan diskutera hur vi skall prioritera i framtiden att vi har lyckats med vår politik under alla dessa år. Det är klart att Knut Billing är missnöjd med det. Det är klart att han är missnöjd med alla dessa upprensningar som vi har gjort efter Knut Billings politik. Det undanröjer ju litet av Knut Billings och Moderaternas argument till att man skulle kunna vara regeringsdugliga i höst.
Herr talman! Jag undrar faktiskt om Lennart Nilsson satt och sov under den bostadspolitiska hearingen. Eller är han så lat att han inte orkar läsa den bostadspolitiska propositionen? Här i bilagan har jag siffror från SABO som säger att hyrorna måste höjas med ungefär 7 % fram till 2002 för att täcka de kostnadsökningar som sker i samband med att räntebidragen försvinner och infasningen av fastighetsskatten sker i två steg. Det är inte Västerpartiets siffror och dokument. Det hämtar jag här, precis som Lennart Nilsson kan göra, men han är tydligen litet för lat för att göra det. När det gäller själva frågan säger Lennart Nilsson: Vi hjälper fler med vårt förslag. Ja, ni hjälper fler. Men det ni hjälper till med, tar ni tillbaks med råge av 80 % av dem ni hjälper eftersom de hamnar i fastighetsskattesystemet. Vad är det för hjälp att ge med ena handen och ta tillbaks dubbelt med den andra? Det är så läget är. Ni hade möjligheten att ta till er Vänsterpartiets förslag som var det enda riktiga i det här läget, dvs. frysa räntebidragen och stoppa infasningen av fastighetsskatten. I stället springer ni till Centern och gör en uppgörelse med klar fördelningspolitisk orättvisa - 6 kr per månad för en hyresrätt och 1 000 kr per månad för en villa med sjöutsikt på Lidingö. Är det socialdemokratisk fördelnings och rättvisepolitik? Då undrar jag var ni har hamnat någonstans i dag.
Herr talman! Owe Hellberg kallar mig lat och säger att jag sitter och sover. I dag har han talat om såpopera. Det är väl lika bra att Owe Hellberg tillsammans med de små fortsätter såpoperan vid Gudrun
Herr talman! Det var ju faktiskt så att Vänsterpartiet inte ställer upp på den här såpoperan. Lennart Nilsson fick inte ens vara medspelare utan han fick bara stå vid sidan om och titta på. Jag vet ju att de socialdemokratiska ledamöter i bostadsutskottet som är ärliga faktiskt säger att det här inte var någon bra lösning. Det var inget rättvist beslut. Men av valtaktiska och partitaktiska skäl väljer man att göra så här. Jag tycker att det är synd att man låter de boende, framför allt i hyresrätt, få utstå just vad detta är, nämligen såpopera på allra högsta nivå. Det liknar precis det som utspelas så vidrigt på TV varje kväll.
Herr talman! Lennart Nilsson tog upp räntebidragen. Låt mig då återigen peka på att när Danellsystemet infördes gick Lennart Nilsson till kraftig motattack här i kammaren mot den förändringen och hur Danellsystemet fasade ut räntebidragen. Sedan har man gjort en helomvändning. Nu har vi Danellsystemet, och propositionen föreslår ingen ändring. Vi i Folkpartiet har gått den vägen att vi ville lindra effekterna för fastigheterna i krisårgångarna med fastighetsskatten. HSB och många andra har också sagt att det Socialdemokraterna nu gör med krisårgångarna är otillräckligt. Många av årgångarna från 1988 till 1992 är utfasade ur räntebidragssystemet. En del har kvar ganska litet. Skall man hjälpa krisårgångarna är det viktigt att inte ge dem fastighetsskatt, för det tål de definitivt inte. Vi har alltså gjort den prioriteringen att det är fastighetsskatten som man kan hjälpa till mest med. Därtill vill jag säga om bostadspolitiken att Folkpartiet inte ställer upp på så långtgående minskningar av bostadsbidragen som har skett under valperioden. Vi vill satsa 1,5 miljarder på äldreboendet. Det tycker vi är viktigt.
Herr talman! Jag har full respekt för att Erling Bager tillhör dem som vill prioritera. Erling Bager kommer från en stad som heter Göteborg. Jag utgår från att många av de årgångar som byggdes mellan 1989 och 1992 bygges i småhusform. Då är min fråga till Erling Bager: Vad säger han till den tredjedel som över huvud taget inte är berörda av det förslag som Erling Bager och andra har förespråkat här? Dessa får ju nytta av att vi inte trappar upp räntebidragen i den takten. Det är ju egentligen den stora skillnaden. Sedan kan naturligtvis fastighetsskatten slå på ett sätt i olika typer av fastigheter. När vi diskuterar detta med krisårgångar är det bara att konstatera att alla inte är i kris. Det kan naturligtvis variera. Men det blir 20 000-30 000 fler boende som får glädje av socialdemokratins förslag än av Erling Bagers förslag.
Herr talman! Med det socialdemokratiska förslaget blir det många fler som drabbas hårdare i krisårgångarna genom att den här förändringen gör så litet. Det innebär att vi förmodligen har att vänta ytterligare tragiska konkurser. Det tycker vi inte är ett bra förslag. Vi ville slopa fastighetsskatten för de årgångar som jag har pekat på. Lennart tar upp att det t.o.m. kan finnas egna hem som är byggda i grupphusdel, som med det socialdemokratiska förslaget skall få hjälp. Vi har försökt att titta på det underlag som har funnits från uppgörelsen med Centerpartiet, men vi har svårt att läsa ut den delen. Vi tycker att fastighetsskatten totalt skall sänkas och att det är viktigt att man driver fram detta. Sedan sade Lennart i sitt tidigare anförande att regeringen kanske hade gjort det ändå. Men, Lennart, vi var ju i Folkets hus i maj på HSB:s bostadsriksdag, och där var också skatteminister Thomas Östros. Han var kallsinnig till att sänka fastighetsskatten och gav inte någon öppning alls. HSB:s ordförande Gun-Britt Mårtensson sade i sin slutreplik att hon hoppades på att regeringen led nederlag när det gällde fastighetsskatten och att de borgerliga förslagen skulle gå igenom. Det var nämligen - sade Gun-Britt Mårtensson i rollen som HSB:s ordförande - det bästa sättet att hjälpa krisårgångarna.
Herr talman! Det är surt sade räven, skulle man kunna säga om alla som hittills har fråga Lennart Nilsson om någonting. Speciellt var det väldigt surt från Owe Hellberg.
Herr talman! Jag kommer in på det. Jag kan inte låta bli att fråga Lennart Nilsson om han tror att belägenhetsfaktorn, när det gäller den översynen, bara kommer att handla om lättnader för dem som har sjöutsikt vid Lidingö. Mina bönder och fiskare i Roslagen skulle baxna om de hörde ett sådant resonemang. Jag skulle också vilja säga till Lennart Nilsson att jag fick ett bra svar på frågan om socialdemokraternas mening när det gäller att det här inte kunde vara ett svar på den bostadspolitiska utredningen. På det svarade Lennart Nilsson helt nej. Det tycker jag var bra. Sedan blev jag också väldigt intresserad av kvarteret Framtiden. Jag förstår att de socialdemokratiska kvinnorna har drivit på i den frågan. Kommer också det socialdemokratiska partiet att ställa upp på de kraven? Kommer man i kvarteret Framtiden att se en balans mellan stad och land? Kommer man att se delaktighet och valfrihet? Kommer ägande av bostäder att även finnas med när det gäller kvarteret Framtiden?
Herr talman! Jag konstaterar att den utredning som nu skall jobba och bl.a. ta upp de delar som hänger ihop med skärgårdssamhällen och annat skall göra detta med förtur. Jag tillhör dem som tycker att man får vända på olika stenar och fundera utifrån vad som är möjligt. Det kan ju finnas orimliga saker i olika delar av landet, inte bara i attraktiva områden. Jag belyste också i mitt anförande de senast byggda årgångarna i förhållande till taxeringsvärdet. Avsikten är att man skall titta på det utifrån neutralitetssynpunkt. Jag sympatiserar med den tanke som Rigmor Ahlstedt nämnde, att man borde införa lokala taxeringsnämnder igen. Jag hoppas att den debatten innebär att man kan flytta fram positionerna. Så till bostadspolitiken och kvarteret Framtiden. Jag tillhör dem som anser att bostadsfrågan är viktig i människors liv. Därför gläder det mig att inte minst vårt kvinnoförbund driver den här debatten så att den kan få större genomslag i den politiska debatten över huvud taget. Nu har vi koncentrerat oss på att rädda landet från kris. Nu hoppas vi på välfärdsfrågorna, där bostadspolitiken är en del, och på att vi kan få en mycket bredare debatt än vad vi har haft under senare år på det här området.
Herr talman! Jag tycker också att det är bra att man lyfter upp bostadspolitiken och den debatten. Det går inte att satsa på vård, omsorg och skola om man inte tar med bostadsfrågorna. Vi har inte ett sådant klimat i vårt land att vi skulle kunna sköta både vården och omsorgen om vi inte hade någonting att sköta dem i. Vi måste faktiskt ha en vettig bostadspolitik och en vettig fastighetspolitik.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Jag brukar nämna att även om ungar går i en bra skola är de inte betjänta av det om de inte har ett bra hem där de i lugn och ro kan läsa sina läxor. Man är inte betjänt av en bra äldreomsorg om man inte har en god bostad. Alltihop hänger ihop. Därför är jag glad över att vi har en så bred enighet kring målen för bostadspolitiken. Rigmor Ahlstedt tog även upp att det här ingår som en viktig del i regeringsformen. Jag hoppas att vi tillsammans kan medverka till och lyfta fram de här frågorna som en stor och viktig del av välfärdspolitiken.
Herr talman! Lennart Nilsson nämner att han i princip inte har något emot goda och bra bostadsbidrag, utan att det naturligtvis handlar om pengar. Läget är ju det att under de senaste tre åren har vi sparat ca 3 miljarder kronor just på bostadsbidragen - från ca 8 miljarder ned till mellan 5 och 6 miljarder. Naturligtvis är det här en fråga om att prioritera rätt. Bostadsbidragen går ju trots allt till de svaga grupperna. Min fråga är: Tycker Lennart Nilsson att de regler med individuella inkomstgränser som vi har i dag är rättvisa och att de slår på ett bra sätt mot de svaga grupperna som ofta är barnfamiljer?
Herr talman! Ulf Björklund har alldeles rätt i att vi har varit tvingade att prioritera olika saker. Mycket av det som vi har varit tvingade att göra under senare år hade vi naturligtvis önskat att vi hade sluppit att göra. Det som nu gläder mig - och jag hoppas naturligtvis att jag kommer in i Sveriges riksdag även under nästa mandatperiod - är att jag kan vara med och diskutera utifrån helt andra förutsättningar än vad vi nu har haft. Jag vill ärligt och uppriktigt säga till Ulf Björklund att för vår del är bostadsbidragen en mycket viktig del även för ungdomar. Det är klart att det finns problem. Vi gjorde ju besparingar. Jag tycker att det finns en rad tveksamheter när det gäller just de individuella delarna. Jag hoppas naturligtvis att vi kan hitta lösningar på de problemen framöver. Det är som sagt ute på remiss, och försäkringskassorna har lämnat synpunkter. Vi får väl se vad det leder till. Men jag delar uppfattningen att det finns en rad bekymmer.
Herr talman! Jag tackar för det erkännandet. Det innebär trots allt att vi kan se hoppfullt på framtiden och ta de ord som Lennart Nilsson här antyder på allvar. På det här området kan vi göra mer saker. När det gäller ytbegränsningsreglerna har det visat sig att framför allt människor på landsorten ofta inte har tillgång till vilken typ av bostäder och lägenheter som helst, utan måste välja det som är befintligt. Det är också svårt att i dag klara av att bygga nytt och få lån för boende på ren landsbygd. Då är det ofta stora ytor som finns att ta till. Den stora frågan är om familjer som bor på landsbygden och som tar det boende man är nödgad att ta skall drabbas av lägre bostadsbidrag bara för att man har den här typen av regler. Är det rättvist, Lennart Nilsson?
Herr talman! Som jag sade tittar man på de här olika reglerna. Samtidigt vill jag ändå säga att när Ulf Björklund värnar om den röda stugan på landsbygden finns det mycket sympati från min sida. Jag vill bara konstatera att förutsättningarna för familjen på landsbygden att bygga en mindre stuga är mycket bättre nu än för några år sedan. Vi har halverat räntekostnaderna. Jag utgår från att med tanke på att tomt och exploateringskostnaderna kanske är lägre på landsbygden än i en storstad är förutsättningarna för barnfamiljerna att bygga nytt, utan några subventioner men med ränteavdrag, egentligen ganska gynnsamma i dag. Förutsättningarna är godare i dag än vad de har varit på många herrans år.
Herr talman! Jag saknade i Lennart Nilssons anförande särskilt någonting om barnen och om jämställdhetsperspektivet. Han nämnde litet om de hemlösa men inte de funktionshindrade, de äldre, ungdomarna, de elöverkänsliga osv. Det är möjligt att någon annan socialdemokrat kommer att ta upp dem - vad vet jag - men jag skulle vilja ställa en fråga till Lennart Nilsson om just barnen. Jag tror att vi alla är överens om att barnen är framtiden. De är de viktigaste som vi har att hantera i vårt samhälle, och det är dem som vi bygger vårt samhälle för. Socialdemokraterna ställer sig bakom ROT avdraget, och det gör man trots att man har väldigt stolta miljömål för ett ekologiskt hållbart samhälle. Man borde i stället satsa på fortsatt allergisanering av inomhusmiljöerna, just för barnens skull. 10 % av våra hus lider av den s.k. sjukahussjukan, och 30-40 % av våra barn har drabbats av överkänslighet eller allergi. Hur kan Lennart Nilsson förklara att man gör den här satsningen, som jag kallar betongmodellen, på ett ROT-avdrag i stället för en satsning på det som har med miljöförbättringar att göra?
Herr talman! Jag tycker inte att man skall ställa de här satsningarna i kontrast mot varandra. Den förlängning av ROT-avdragen som man gör hänger inte minst ihop med den arbetslöshet som har förekommit bland byggjobbare. Jag utgår från att all framtida verksamhet inom den här sektorn måste utgå från ekologisk hållbarhet och inte, som Per Lager nämnde, skall handla om betong. Det pågår i ett regeringskansli naturligtvis ständigt diskussioner och funderingar om framtiden. Som någon tidigare talare här sade: Samhället är inte färdigt i och med dagens bostadspolitiska proposition och utskottets betänkande, utan man måste ständigt driva en utvecklingsprocess och fundera vidare. De problem som Per Lager tar upp är väldigt svåra. Hade man haft klara linjer för hur allergier, elöverkänslighet och allt annat som han tog upp skall hanteras, hade man naturligtvis löst de frågorna. Forskningen är dock oense, och man vet inte exakt vad som är det rätta svaret på dessa svåra problem. Vi måste bedriva ett arbete för att träffa rätt. De frågor som Per Lager tar upp är viktiga, och det är naturligtvis väsentligt att arbetet med att följa upp de här frågorna fortsätter i Regeringskansliet.
Herr talman! Men, Lennart Nilsson, ROT avdragen är inte miljövillkorade. Det finns inga villkor för hur man skall gå till väga, utan det är bara fråga reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Samtidigt har vi så många barn i dessa sjuka miljöer. Vi hade tidigare en överenskommelse om att allergisanera inomhusmiljöerna, framför allt på skolor och daghem men också i bostäder. Det var ett jättefint instrument och en möjlighet att en gång för alla rensa upp i de inomhusmiljöer som nu skapar en växande folksjukdom vilken framför allt drabbar barnen. Skall vi ha någon form av ROT-bidrag, Lennart Nilsson, måste det vara bestämt, klart och tydligt miljövillkorat.
Herr talman! Jag tycker inte att man skall sätta de här sakerna i motsatsställning mot varandra. Nu införs ju ett investeringsstöd för ny och ombyggnader. Det är klart att vi ständigt måste följa upp de här frågorna, men som jag nämnt handlar det här om att klara en hel del arbetslösa byggjobbare. Det behövs naturligtvis ett både-och.

Herr talman! Vi som finns här i kammaren i dag - ledamöter, statsråd, åhörare m.fl. - må ha många olikheter. Vi tycker olika och representerar olika partier, men en sak har vi alla gemensamt. Vi bor. Och vi vill bo bra, till rimliga kostnader och med ett eget inflytande över bostaden. Vi engagerar oss alla i vårt eget boende och vill tillsammans med andra i bostadsområdet se till att boendemiljö och omgivningar är bra. Därför är bostadspolitiken så viktig för oss alla. Vi socialdemokrater har genom åren arbetat med att skapa en bostadspolitik för uppfylla människors förväntningar på sitt boende. Bostadspolitiken är en väsentlig del av välfärdspolitiken. Genom de förslag som regeringen lagt fram i den bostadspolitiska propositionen och som nu läggs fram som förslag till riksdagen i utskottsmajoritetens betänkande flyttas positionerna fram, och vi får en modern social bostadspolitik som gör det möjligt för människor att bo till rimliga kostnader. Förslaget om att inrätta en delegation för kommuner med övermäktiga åtaganden inom bostadssektorn skapar också förutsättningar för att de resurser som i budgetpropositionen och nu senast i vårbudgeten tillförs den gemensamma sektorn satsas på utveckling inom vård, omsorg och skola. När jag läste de motioner som har väckts med anledning av den bostadspolitiska propositionen blev det alldeles tydligt att den motsättning som finns i politiken i allmänhet också finns inom bostadspolitiken. Moderaterna lägger fram lättsinniga förslag om stora ofinansierade skattesänkningar och vill överlåta till marknaden att styra vårt boende. Vi socialdemokrater tar ansvar för bostäderna och boendet. Vi vill ha en bostadspolitik för hållbar utveckling. Förutsättningen för en sådan utveckling är en ekonomisk politik med låg inflation, låga räntor och offentliga finanser i balans. När vi tog över regeringsmakten 1994 hade alla dessa förutsättningar raserats av en moderatledd regering. Vi hade att hantera en fördubblad statsskuld, en tredubblad arbetslöshet och ett fördubblat budgetunderskott. Förtroendet för Sverige var i botten. Räntan var skyhög. Vi lånade till var fjärde pensionsutbetalning, vart fjärde barnbidrag och var fjärde polislön. När jag frågade villaägare och andra fastighetsägare, företagare och investerare vad som var den viktigaste åtgärden för regeringen sade alla samstämmigt: Se till att få ned räntan! Nu är vi där. I dag kan man teckna ett långsiktigt fastighetslån till en ränta på mellan 5 och 6 %, och räntan är på väg ned ytterligare. I början av veckan sänktes boräntorna ytterligare. I går sänkte Riksbanken reporäntan. I dag sänker bolåneinstituten räntan ytterligare. Nu går det så fort med räntesänkningar att medan jag går från Regeringskansliet till riksdagen är bolåneinstituten på väg att sänka räntan. Varför? frågar någon sig. Jo, därför att vi nu har offentliga finanser i balans och en låg för att inte säga obefintlig inflation och därför att vi återskapat ett starkt internationellt förtroende för Sverige. Arbetslösheten sjunker, och sysselsättningen ökar. Det går bra för Sverige. Vi kan se optimistiskt på framtiden. Jag menar att saneringen av de offentliga finanserna är en av de viktigaste bostadspolitiska insatserna. Den låga räntan gör att boendekostnaderna nu sjunker, för villaägare dramatiskt. Den som i dag sätter om ett femårigt villalån på 500 000 kr kan räkna med en ökad konsumtion om ca 2 000 kr i månaden. När det gäller dem som bor i hyreslägenheter kommer det att ta litet längre tid och inte att vara lika dramatiskt, men boendekostnaderna kommer att sjunka också för dem. Vi kunde i dag höra bostadsutskottets vice ordförande tala om en hyresuppgörelse i Solna. Fler hyresuppgörelser är att vänta med oförändrade men kanske också sänkta hyror. Det innebär faktiskt att boendekostnadernas andel av den disponibla inkomsten nu åter minskar. Den goda ekonomiska utvecklingen med minskad arbetslöshet och ökad framtidstro gör också att efterfrågan på bostäder ökar, vilket kommer att ha positiva effekter för bostadsmarknaden. Fler unga känner framtidstro och är beredda att skaffa sig ett eget boende. Barnfamiljer får möjlighet att efterfråga större bostäder. Vi kan med den lägre kostnad för boende som den lägre räntan medför också få fart på bostadsbyggandet. Vi socialdemokrater vill ha en bostadspolitik för hållbar utveckling. Den skall vara ekonomiskt hållbar. Genom regeringens ekonomiska politik har vi tagit ansvar för bostäderna och boendet. Målet för den ekonomiska politiken är att etablera ett överskott i de offentliga finanserna på 2 %. Det skapar stabilitet och gör det möjligt att hålla inflationen på mattan och att långsiktigt etablera en låg räntenivå. Genom att stödet nu byggs ut för kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet skapas förutsättningar för att kommunerna långsiktigt kan ta ansvar för de allmännyttiga bostadsbolagen och deras bostadsbestånd. Det ökar tryggheten för deras hyresgäster. Den skall vara socialt hållbar. Vi går nu från en produktionspolitik till en boendepolitik, vilket gör att vi prioriterar insatser inom det befintliga bostadsbeståndet. Jag menar att det är viktigt att vi nu slår fast att bostaden är en social rättigheter och att bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för att leva i goda bostäder till rimliga kostnader. Den skall vara ekologiskt hållbar. Vi står nu inför ett nytt stort samhällsbyggnadsprogram. Att bygga det hållbara Sverige är ett åtagande som löper under en lång följd av år. Det är lika stort som när vi byggde bort bostadsnöden på 30 och 40-talen och bostadsbristen på 50 och 60-talen. Nu handlar det om att göra hela samhället hållbart. Den nya tillväxten i ekonomin kommer just därför att den är hållbar. Riksdagen har tidigare fattat beslut om 5,4 miljarder för lokala investeringsprogram för att utveckla ett hållbart Sverige. Regeringen föreslår i vårbudgeten ytterligare 2 miljarder för samma ändamål för år 2001. En väsentlig del av dessa pengar kommer att användas för att bygga om det befintliga bostadsbeståndet till ekologisk hållbarhet. Det innebär att vi på sikt får ett kretsloppsanpassat boende som är byggt av miljövänliga och resurssnåla byggmaterial som går att återanvända. Riksdagen har vidare fattat beslut om 9 miljarder för energiomställning, bl.a. i syfte att öka energieffektiviteten i boendet. Det övergripande målet för bostadspolitiken kan sammanfattas så här: Bostaden är en social rättighet, och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsvillkor och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Det kan tyckas vara en ganska okontroversiell målsättning, som också utskottsmajoriteten har ställt sig bakom, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Därför blev jag väldigt förvånad när jag fick klart för mig att moderaterna i bostadsutskottet gått emot denna inriktning av bostadspolitiken. Eller skall man inte vara förvånad? När jag läser moderaternas bostadspolitiska motion konstaterar jag att skiljelinjen går mellan oss socialdemokrater tillsammans med övriga utskottsmajoriteten och moderaterna på just den här punkten om den väsentliga portalparagrafen. Vi ser bostaden som en social rättighet. Om jag skall döma av den moderata reservationen måste jag tyvärr konstatera att ni ser bostaden mer som en handelsvara. Med den bostadspolitik som riksdagen nu har att ta ställning till lägger vi fast en inriktning som innebär att samhället har ett ansvar för en fortsatt hållbar utveckling inom bostadssektorn. Genom att stödet till ny och ombyggnad reformeras åstadkommer vi långsiktiga spelregler för att få fart på byggandet. Aktörerna på byggmarknaden vet nu vad som gäller, vilka regler som gäller för byggandet och hur statens stöd ser ut långsiktigt. Genom det nya investeringsbidraget för ekologiskt byggande ger staten också en signal om vilken inriktning vi vill att det framtida byggandet skall ha. Vid sidan av saneringen av de offentliga finanserna och vad det har fört med sig när det gäller ränteläget är den delegation vi nu inrättar för att stödja kommuner med övermäktiga åtaganden inom bostadssektorn den viktigaste bostadspolitiska insatsen. För mig är de allmännyttiga bostadsföretagen själva kärnan i den sociala bostadspolitiken. För oss socialdemokrater är det viktigt att säga att allmännyttan skall utvecklas och icke avvecklas. Herr talman! Det har varit många överdrifter i beskrivningen av krisen inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Om man jämför de belopp som kan komma i fråga för att klara problemen inom de allmännyttiga bostadsföretagen med det stöd som har behövts för att lösa den privata fastighetskrisen är dessa belopp icke i närheten. Delegationen kommer att arbeta med lån, kreditgarantier och i sista hand direkta bidrag. Den inrättas från halvårsskiftet och kommer att arbeta skyndsamt för att tillsammans med kommunerna lösa de problem de inte kan klara själva. Herr talman! En bostadspolitisk utmaning är att ta nya steg för att åstadkomma rättvisa villkor mellan upplåtelseformer och årgångar. Den lättnad vi nu gör för s.k. krisårgångar motsvarar en lättnad på 150 kr för en trerummare i de berörda årgångarna. Det innebär ytterligare en avlastning för dem som har de högsta boendekostnaderna och bidrar till att vi kan uppnå de uppställda bostadspolitiska målen. Genom uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Centern om nivån på fastighetsbeskattningen skapas också långsiktiga förutsättningar för nivån på just denna beskattning. Jag menar att den parlamentariska kommitté som regeringen tillsatt för att utreda den framtida fastighetsskatten kommer att ge oss förutsättningar för en debatt och kommer också att utreda hur vi skall kunna öka upplåtelseneutraliteten mellan de olika upplåtelseformerna. Herr talman! Jag tycker att vi kan se ljust på framtiden. Med vi menar jag i det här fallet alla vi boende. Efter en lång följd av år med stigande bostadskostnader och extremt lågt byggande ser vi nu framför oss en utveckling med minskade boendekostnader och ökat byggande. Herr talman! Det börjar närma sig slutet på riksdagsåret och den här mandatperioden. Den bostadspolitiska debatten är bland de sista debatter som denna kammare har innan man tar en välbehövlig semester. Får inrikesministern passa på tillfället att önska herr talman, bostadsutskottets ledamöter och tjänstemän, mina meddebattörer och övriga kammaren en riktigt skön sommar!

Herr talman! Låt mig först konstatera att jag tycker att det är alldeles utmärkt att räntorna i dag är nere på den låga nivå som de är. Det är utmärkt, och det vore bra om de kunde fortsätta att vara på den nivån. Låt oss hoppas det! Men vad jag beklagar, och vad jag tycker är skandalöst, är denna skönmålning av vad som händer i Sverige när vi samtidigt vet att över 600 000 människor är utan jobb. Det berörs inte med ett ord trots att det är en stor och väsentlig fråga. Jag kan också konstatera att den kampanj som hyresgäströrelen och socialdemokraterna bedriver varje år kommer att upprepas i år. Den kommer att upprepas med inrikesminister Jörgen Anderssons stöd. Han anser nämligen uppenbarligen att det är rimligt att använda lögnen som ett politisk vapen trots att jag här än en gång, och för sista gången eftersom jag inte har någon mer replik, säger detta: Moderaterna vill inte införa marknadshyror.
Herr talman! Vi kan väl också vara överens om att räntenivån är ett av de mest betydelsefulla inslagen i möjligheterna att få låga hyror och låga boendekostnader. När nu Riksbanken sänker reporäntan med påföljden att boenderäntorna går ned motiverar Riksbanken detta med att den svenska ekonomin utvecklas väldigt starkt och att det förs en stark finanspolitik. Sommaren 1994, då det också var valår, gjorde Riksbanken precis tvärtom. Då höjde den räntan med motsatt motivering, nämligen att svensk ekonomi inte var stark och att det fördes en alltför svag finanspolitik. 45 000. Arbetslösheten är nu på väg ned. Inom byggsektorn finns det t.o.m. tendenser till flaskhalsproblem där man inte får tag i byggarbetskraft. Så fort har det vänt. Vi kommer att klara sysselsättningspolitiken också, lika väl och lika bra som vi har klarat den ekonomiska politiken.
Herr talman! Inrikesministern nämnde att Socialdemokraternas bostadspolitik är en del av välfärdspolitiken. Det är ju inte svårt att ställa upp på det - det tycker vi från kristdemokraternas sida också. Vi säger dessutom att den är en del av vår familjepolitik. Det finns några frågor som jag tycker hör ihop med detta. Jag minns när den bostadspolitiska utredningen överlämnade sitt betänkande till ministern. Då märkte vi en tydlig besvikelse över att det där inte fanns med något särskilt förslag till ett bosparsystem. Den besvikelsen delade jag med inrikesministern. Nu är min fråga: Är vi inte i behov av ett bosparsystem? Vi vet ju att det kommer att krävas betydande egen kapitalinsats om man som ung familj vill skapa ett tryggt eget boende när barnen kommer. Hade då inte en målsättning - inte minst av psykologiska skäl - att spara till ett framtida boende när man är ung varit något att satsa på? Finns verkligen inte det behovet? Vilken är egentligen inrikesministerns åsikt?
Herr talman! Jag har exakt samma uppfattning som den som Ulf Björklund och flera andra ledamöter i bostadsutskottet har gjort sig till tolkar för i dag, nämligen att det är väsentligt att få ett bosparande. När vi tittade på den här frågan i beredningsarbetet - och det gjorde vi ordentligt - hade vi kontakt med aktörerna och hypoteksinstituten på finansmarknaden. De rekommenderade oss inte att införa något statligt bosparsystem, och än mindre något subventionerat sådant. Deras lösning var att de själva skulle få möjlighet att ta fram attraktiva produkter på bosparområdet. Argumenteringen från deras håll var så stark att jag faktiskt tog intryck. Vi kommer nu att följa den här verksamheten och se om det kommer ut intressanta bosparprodukter på marknaden. Jag har som sagt precis samma uppfattning. Jag tror på ett allmänt bosparande. Skulle det visa sig att detta inte blir som man har utlovat är jag beredd att återkomma till frågan. I grunden är jag nämligen positiv till bosparande.
Herr talman! Parterna inom bankväsendet kan naturligtvis på alla sätt uppleva en konkurrens. De undrar om de skall förlora marknadsandelar om det kommer ytterligare ett nytt sparsystem. Deras synpunkter i sammanhanget kan man alltså ha förståelse för. Trots allt är sparandet till ett eget boende viktigt. Att man från statsmakten sida vill betona hur viktigt det är med tanke på framtiden är egentligen en väldigt fin signal att ge inte minst ungdomar, som ju kanske mer än tidigare måste planera för framtiden. Till sist vill jag fråga om bostadsbidragen. De berör ju också de här bitarna. Det är viktigt att man också klarar sitt boende den dag man har skapat sig ett eget sådant. Vilken är inrikesministerns syn på de individuella inkomstgränserna och ytbegränsningsreglerna? Är detta något som självklart och tydligt skall ligga kvar inför framtiden? Eller finns det möjligen hopp om att vi kanske kan ändra på detta? Det är ju ändå en rättvisefråga.
Herr talman! När det gäller bosparandet har vi fått de synpunkter som jag nämnde. De var väldigt starka. Aktörerna konkurrerar ju också med sig själva i olika sparformer. De har utlovat att ta fram bosparprodukter som är intressanta på marknaden. Jag tycker att man skall lita på ett sådant löfte. Men vi kommer naturligtvis att följa verksamheten. Vi behöver ju inte här argumentera och kivas om det som vi är överens om. Jag är för ett bosparande. Jag ser mycket positivt i det hela. Vi har inte bedömt att det är aktuellt att göra några förändringar i bostadsbidragen nu. Vi har icke bedömt att något sådant skall finnas med i den här bostadspolitiska propositionen. Det finns så många andra inslag i bostadspolitiken som vi har prioriterat. Bland det vi har prioriterat är att nu se till att de kommunala bostadsbolag som har bekymmer skall få förutsättningar för att kunna överleva så att det inte går ut över skola, vård och omsorg.
Herr talman! I den bostadspolitiska utredningen fanns det en tanke om att skapa breda överenskommelser. Fem partier stod bakom utredningens betänkande. Vänstern var delvis med, men när det gällde de ekonomiska frågorna tyckte vi att det mest handlade om en fantasivärld. Det var inte verklighetsbaserat. När sedan regeringen kommer med sin proposition förankrar man den inte hos någon. Man kommer alldeles ensam. Det beror väl på att detta inte är någon seriös bostadspolitisk proposition som på ett allsidigt sätt beskriver bostadspolitiken. När man sedan springer på pumpen i utskottet ringer man till Centern och säger att vi skall lösa problemen med krisårgångarna. Det slutar med en generell fastighetsskattesänkning som ger en hyresrätt 6 kr per månad och - om det nu blir som det är sagt - Detta är en fördelningspolitik som är mycket märklig. Hur kan socialdemokraterna bete sig på detta sätt när frågan handlar om hur man skall hantera krisårgångarna och göra vettiga lösningar för dem? Här hade Vänstern bra förslag som var lätta att ta till sig. I stället väljer man den här vägen. Jag vill fråga ministern: 2 miljarder - 6 miljarder på tre år - skaffar ni fram på något sätt. Hur har ni tänkt er att det skall finansieras? Och är det som jag säger när det gäller lägesfaktorn? Är det de gamla fiskarna i fritidsområden med högt taxerade villor som får lättnader, eller blir det på något annat sätt?
Herr talman! När man granskar utskottsbetänkandet ser man att det sammantaget inte kommer att bli några dåliga majoriteter när det gäller den bostadspolitiska propositionen. Det jag tror att Owe Hellberg är sur över är att han inte har fått spela någon roll i att plocka fram detta majoritetsbetänkande eller i den breda majoritet som det sammantaget blir för den bostadspolitiska propositionen i betänkandet. Men det må väl vara hänt. Det går väl över. Jag önskade ju också Owe Hellberg m.fl. en skön sommar, så det kommer säkert att gå över. När det sedan gäller hyresrätter har Owe Hellberg flera gånger sagt att det inte blir någon mer hyressänkning än 6 kr per kvadratmeter. Jag har, till skillnad från Owe Hellberg, stort förtroende för hyresgäströrelsen. Det må vara en sak vad SABO går ut och säger. En helt annan sak är vad hyresförhandlingarna stannar på när man har förhandlat färdigt. Med de kraftiga räntesänkningar som vi nu ser, och med fastighetsskattesänkningen därtill, tror jag att vi när hyresförhandlingarna är över kommer att se betydligt större hyressänkningar än dem som Owe Hellberg för fram. Men det beror kanske på att jag har betydligt större förtroende för hyresgäströrelsen än vad Owe
Herr talman! Tyvärr måste jag också ha större förtroende för hyresgäströrelsen än vad jag har för ministern. Det är sorgligt men sant. När det gäller den generella sänkningen är det något som kommer alla som redan är infasade i fastighetsskattesystemet till godo. De som verkligen skulle behöva hjälpen är de som inte är inne i systemet. Totalt sett handlar det om 25-30 kr för en trerummare. Slår man ut det på hela beståndet blir det inte mer - tyvärr. Sedan kommer väl de hyresförhandlingar som sker förhoppningsvis att sluta på ett lyckligare sätt. Fakta från den bostadspolitiska hearingen visar att på grund av politiska beslut som är fattade sedan tidigare är hyreskraven runt 7 % framöver. Varför? Jo, på grund av infasningen av fastighetsskatten och på grund av den snabba avtrappningen av räntebidragen. Lägger man ut detta på dem som det egentligen berör handlar det om 1 000-1 300 kr per månad. Det är verkligheten, ministern - inte det ministern står och säger i talarstolen om att räntorna löser alla problem.
Herr talman! Nu är det ju inte jag som minister eller någon annan minister som förhandlar. Det gör parterna på hyresmarknaden. Jag tror dock att de har en helt annan uppfattning än Owe Hellberg om räntornas betydelse för de hyresförhandlingar som man bedriver och har bedrivit. Sedan redogjorde bostadsutskottets vice ordförande för en nyligen träffad hyresuppgörelse mellan Solna och hyresgästerna där det var helt andra tal vad gällde hyressänkningar. Hade inte Solna och hyresgäströrelsen lyssnat på Owe Hellberg så att de hade kunnat begränsa det till 6 kr?
Herr talman! Jag delar inrikesministerns uppfattning om sund ekonomi och om att det har varit nödvändigt att driva en politik i landet som innebär att man kan få låg ränta. Det började vi med under fyrpartiregeringens tid, och det är grunden för att kunna bygga billigt och få ned hyrorna. Det är också glädjande att inrikesministern uttalar sig för bosparsystem. Jag hoppas att det skall förverkligas med den regering som tillträder. Vi får hoppas att det blir en borgerlig, för då kommer det. Blir det en socialdemokratisk har vi här ett löfte från ministern. Jag vill dock peka på viktiga bitar som vård, skola och omsorg. Vi har ju samma inriktning på att detta är viktigt och något som vi måste säkra. Jag har två frågor: Ser inte inrikesministern risker i den bolagsflora som finns i kommunerna och som har växt? Jag tog tidigare upp att det finns kommunala kaféer, solarier osv. som konkurrerar med de privata. Detta ställer till det när det gäller kommunernas ekonomi och deras möjligheter att säkra vård, skola och omsorg. När det gäller den kommunakut som nu skall träda till undrar jag: Vad är det för fel på tanken att staten, som vi skriver i vår motion, går in först när man i kommunerna har gjort allt för att undanröja och avveckla annan kommunal bolagsverksamhet i syfte att klara sina skulder?
Herr talman! Jag kan dela Erling Bagers uppfattning när det gäller kaféer och solarier. Detta är mycket tveksamt. Sådant tycker jag bedrivs bättre i småföretagsform. Nu tror jag inte att försäljning av kaféer och solarier löser problemen i de allmännyttiga bostadsföretagen. Om den bostadspolitiska propositionen vinner riksdagens gillande, och även den ekonomiska vårpropositionen, kommer vi att avsätta 4,3 miljarder för insatser i de kommuner som har problem med sina bostadsbolag. Det gör vi därför att dessa kommuner inte skall behöva föra över verksamhetspengar till bolagen och därmed få en sämre vård, omsorg och skola än övriga kommuner i landet. Det är ungefär dessa belopp det kommer att handla om, naturligtvis också med insatser från de berörda kommunerna och bolagen. Där gör vi insatsen, och vi gör det rejält.
Herr talman! Jag pekade i mitt anförande på att det under de senaste decennierna har växt fram en flora av kommunala bolag och att det i många fall har bidragit till dålig ekonomi när man i kommunerna försöker leka företagare och misslyckas, varvid kommunen och skattebetalarna får ta smällen. Vi i Folkpartiet har också tyckt att de kommunala bostadsbolagen givetvis skiljer sig från dem jag räknade upp tidigare. Det är en annan typ av bolag. I många kommuner har det dock funnits majoriteter, också med socialdemokrater, som har kunnat tänka sig att sälja ett allmännyttigt bostadsbolag för att säkra kommunens kärnområden vård, skola och omsorg. Det kan vara viktigt att göra så och låta de som är verksamma i kommunen själva avgöra om de vill ha kvar eller fortsätta med ett kommunalt bostadsbolag.
Herr talman! Det är där som vi skiljer oss åt. Vi från socialdemokratisk sida anser att de allmännyttiga bostadsbolagen fyller en viktig funktion i den sociala bostadspolitiken. Därför vill vi utveckla, inte avveckla, de allmännyttiga bostadsbolagen. Det är därför vi avsätter dessa summor, så att de allmännyttiga bostadsbolagen i kriskommunerna skall kunna leva vidare. Ett annat skäl - eller snarare ett konstaterande - är att på de orter där krisbolagen finns, finns det ingen kö av köpare.
Herr talman! Herr minister! Hela Sverige skall leva sade man i regeringsförklaringen. Det är en devis som vi i Centerpartiet tycker bra om. Jag antar att det är en devis som också inrikesministern har som riktmärke. Men nu finns det problem. Ser man inte problemen, kan man inte göra något åt dem. Ser inrikesministern dessa problem, och hur tänker han lösa dem? Den välfärd vi i Centerpartiet vill ha finns inte. Människor kan inte i dag fritt välja var de vill bo - i storstaden eller på landsbygden. Det råder en snedfördelning på tillgång och efterfrågan på bostäder. Det finns ca 60 000 tomma lägenheter runt om i landet. Flera tusen bostäder rivs eller läggs i s.k. malpåse. När jag åker från Uppsala - en "högkvalitetsstad" där allt händer - till sommarstugan i Värmland ser jag dessa områden och hur mörkt det blir. Detta är en allvarlig fråga. Det känns inte bra. Det är inte positivt för människor i Norrland att se tomma lägenheter. Samtidigt råder bostadsbrist i ett tjugotal kommuner. Koncentrationspolitiken har slagit igenom. Är ministern beredd att föra en decentraliseringspolitik även på det området?
Herr talman! Jag har inte svårt att omfattas av idén att hela Sverige skall leva. Jag har de senaste åren fått uppvaktningar från drygt 80 kommuner som har redovisat sina bekymmer. De flesta bekymren finns i skogslänen. En stor del av bekymren härleds till kraftiga befolkningsminskningar. Konsekvensen har blivit ytterligare problem med tomma lägenheter och svårigheter med ekonomin i bostadsbolagen. Vi avsätter nu 4,3 miljarder kronor till insatser för verksamheten. Det innebär kanske den största regionalpolitiska insatsen eftersom bolagen uteslutande finns i skogslänen.
Herr talman! Jag har en annan fråga som jag också ställde till Lennart Nilsson men inte riktigt fick svar på. Vi har diskuterat den frågan tidigare i kammaren. Anser ministern att det är lika viktigt att man kan äga sin bostad som att man kan hyra sin bostad? Jag vill ha ett klart svar på det.
Herr talman! Jag anser att Sverige är ett av de länder som har den största valfriheten. Vi kan välja mellan äganderätt i hus, kooperativ bostadsrätt, privat bostadsrätt och hyresrätt. Vi har en valmöjlighet på alla de upplåtelseformer som går att ta fram. Jag tycker att valfriheten är stor och bred i vårt land.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till inrikesministern. Första frågan gäller det vi alla är överens om i portalparagrafen, nämligen det övergripande målet. Tycker ministern att ROT-bidraget, i skenet av det övergripande målet, är bättre för barnen än fortsatt allergisanering av farliga inomhusmiljöer? Jag ställer dessa två saker mot varandra då jag tror att de faktiskt står mot varandra. Den andra gäller frågan om produktansvarslag på bostads och lokalhyresmarknaden, som jag också diskuterade i mitt anförande. Tror inrikesministern på ett lagstiftat produktansvar för bostadsvärdar och lokaluthyrare vad gäller hälsoeffekter oavsett om lägenheterna eller lokalerna är nya eller gamla? Det finns i dag ingen försäkring mot boendeskador. De boende skyddas inte mot ohälsa som uppkommer genom brister i boendemiljön. Detta är lätt att koppla till problemen med allergisanering.
Herr talman! Det är oerhört viktigt att bedriva ombyggnad i bostäder och offentliga lokaler i syfte att införa ekologiskt hållbart material anpassat till kretsloppssamhället. Under mandatperioden har flera miljarder avsatts i bidrag till ombyggnadsverksamhet, och hundratals miljoner har direkt gällt allergisanering. I bostadspolitiska propositionen har ett investeringsbidrag på räntebidraget lagts in. För att få det måste man antingen bygga om eller bygga nytt med ekologiskt hållbart material. Vi har samma utgångspunkt som Miljöpartiet. Vi har dessutom under perioden med budgetsanering avsatt pengar till den verksamheten. Detta fullföljs i bostadspolitiska propositionen.
Herr talman! Jag har två andra frågor om fastighetsskatt och skatt i övrigt. I utredningen om fastighetsskatt får man inte enligt direktiven diskutera nivån på skatten. Är det inte inrikesministerns mening att det finns en vits med att miljöanpassa skatteuttaget och bidra till ett ökat miljöriktigt beteende, dvs. göra det långsiktigt hållbara också kortsiktigt lönsamt? Miljöpartiets idé är att lägga om skatten från det fiktiva taxeringsvärdet. Den andra frågan gäller det ökade egna inflytandet över boendet. Kan ministern tänka sig ett högre fribelopp när det gäller självförvaltningen? Miljöpartiet föreslår ett halvt basbelopp. Vad säger inrikesministern om den lösningen?
Herr talman! I och för sig är detta skatteministerns ansvarsområde. Jag såg honom nyss i kammaren, men han har gått ut igen. Jag får väl försöka säga något på området. En utredning är just färdig, nämligen den om hur taxeringsvärden skall sättas. En utredning har tillsatts som skall titta över om det är möjligt att använda fastighetsskatten för att få en ökad neutralitet i upplåtelseformer. Vi får avvakta hur utredningarna så småningom skall samordnas och vilka effekter och resultat det kan bli. Jag är inte beredd att närmare gå in på dessa frågor eftersom de inte ingår i mitt ansvarsområde. Vi gjorde en betydande insats från regeringens sida för att göra det möjligt med självförvaltning. Det är det berömda Holmafallet. Genom en ändring på ett par områden blev det möjligt med en aktiv självförvaltning av bostadsområdet Holma. Det har mottagits positivt, och det kan bilda mall för övriga bostadsområden i vårt land.

Herr talman! Jag fortsätter nu denna viktiga debatt med att diskutera kommunernas roll i bostadspolitiken. Moderata samlingspartiet anser att det går att lösa bostadsproblem för resurssvaga hushåll eller för människor som på grund av hög ålder, handikapp eller sociala problem har behov av särskilda boendeformer utan att kommunen äger bostäderna. Vi moderater ser ett egenvärde i enskilt ägande. Alldeles särskilt gäller det där många människors önskemål och värderingar är viktiga att tillgodose. Boendet är ett sådant område. Alla människor har önskemål om hur de vill bo. Ju mer dessa önskemål kan realiseras, desto bättre är det för den enskilde och dennes familj. Enskilt ägande av hyresfastigheter ger ofta fler alternativ än boende i fastigheter som tillhör stora kommunala bolag. De enskilt ägda hyresfastigheterna är ofta ägda av relativt små företag med ett fåtal lägenheter i varje hus. Alternativen och valmöjligheterna blir fler. Vi anser att en grundläggande förändring behövs för att människor som valt hyresboende kan välja och därmed känna trygghet i sitt boende. De stora risker som många kommuner tagit skulle kunna elimineras. Genom avyttring av åtskilliga av de kommunala bostadsbolagen skulle finanserna kunna saneras och hyresgästerna känna större trygghet i sitt boende. Samtidigt kan kommunerna renodla sin roll och fokusera sitt intresse på att åstadkomma en god utbildning, vård och omsorg för unga och gamla. Låt mig börja med att tala om kommunens uppgifter. Det är viktigt att poängtera att beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå, så nära människorna som möjligt. Just den vardagsnära och grundläggande gemensamma välfärden måste fungera på lokal nivå, dvs. i kommunen. Med de skilda förutsättningar som finns i Sveriges kommuner innebär det att lösningarna blir olika. För att kommunerna skall kunna vara effektiva i sin roll är därför kommunal självstyrelse en grundförutsättning. Det är ytterst väsentligt att understryka. Det behövs ingen ny lagstiftning eller nya regleringar för att kunna uppfylla det övergripande ansvaret för människors väl och ve inom bostadsområdet. Denna slutsats kom den bostadspolitiska utredningen också till slut fram till, även om det fanns en brasklapp - att en förändring inte behövdes i nuläget, som man sade. Det blev, kan man säga, den markering som visar att det "under resans gång" fanns delade meningar. Regeringen har dock i sitt förslag stannat på den linje som utredningen hade. Jag vill klart markera att jag anser att det inte behövs vare sig någon ny bostadsförsörjningslag eller bostadsanvisningslag, inte heller någon samhällelig kontroll av bostadsförmedlare. Det går att förverkliga människors nödvändiga uppehälle genom att följa och tillämpa socialtjänstlagen, som just lägger det yttersta ansvaret på kommunen. Detta var den uppfattning som framkom vid en utfrågning i utskottet över temat Det har också gått bra i ett flertal kommuner att finna utmärkta lokala lösningar för medborgare som behöver särskilt boendestöd. Det ligger i allas intresse att förmedling av bostäder fungerar. I samverkan mellan bostadsförmedlare och fastighetsägare borde man därför kunna utarbeta ett auktorisationsförfarande som branschen själv kontrollerar. Genom plan och bygglagen har kommunen det erforderliga redskapet för att bidra till att goda boendemiljöer skapas. Moderata samlingspartiet förordar och tror alltså på att frivilliga avtal mellan kommun, enskilda fastighetsägare m.fl. kan trygga boendet för resurssvaga grupper. Herr talman! Moderata samlingspartiet anser att kommunalt ägande av företag ofelbart leder till problem. Kommunala företag har en konkurrensfördel. Genom beskattningsmakten kan en kommun garantera ett bolag aktieägartillskott. Banker och kreditinstitut kan erbjuda kommunala företag med kommunal borgen lägre räntor eftersom riskerna är mindre. Samtidigt behöver kommunen som ägare inte ställa avkastningskrav på bolaget. Kommunala bolag medför ett mycket stort risktagande, vilket inte minst de många kommunala krisföretagen vittnar om. Genom att kommunerna ägnar sig åt affärsverksamhet snedvrider de konkurrensen på en marknad där lokala småföretag skulle kunna utvecklas. Det faller inte inom den kommunala kompetensen att kommunen, dvs. skattebetalarna, på olika sätt skall stödja kommunala bolag. Bl.a. Konkurrensverket har pekat på detta faktum. Exemplet Bjuv förskräcker! Där tillskjuts 159 miljoner kronor från "kommunakuten". Det är det i särklass största beloppet hittills. I Bjuvs kommun, med ca 16 000 invånare, får skattebetalarna stå för miljoner till bolaget. Kommunen måste därvid också spara ytterligare ca 15 miljoner på grund av detta. Av bolagets ca 1 100 lägenheter står 180 tomma, och tidigare har 150 rivits. Detta är verkligheten i Bjuv! Det är den socialdemokratiska bostadspolitikens misslyckande i sin prydno, och det visar att s är förblindat av ideologin. Kommunala bostadsbolag i kris beräknas under den närmaste treårsperioden kunna komma att kosta skattebetalarna uppemot 9 miljarder kronor. Det finns andra som gör annorlunda bedömningar, t.ex. Stellan Lundström, KTH. Han menar att det behöver tillföras 40-50 miljarder kronor för att få stabilitet och god soliditet i dessa bolag. Det är pengar som dessa kommuner hade kunnat använda till angelägnare ändamål, om de inte hade hindrats av Socialdemokraternas ideologiska blindhet. I många kommuner, inte bara i Bjuv, riskerar de kommunala bostadsbolagen framför allt att tränga undan viktig primärkommunal verksamhet som utbildning, äldreomsorg och barnomsorg. Detta är mycket allvarligt. Det senaste exemplet rapporterades så sent som i går kväll från Katrineholm, Göran Perssons gamla kommun. Där rivs nu 200 lägenheter, och kommunen måste stötta bolaget med 74 miljoner kronor. Detta går ut över vården, omsorgen och skolan. Dessutom presenterades ytterligare en siffra, som visar att antalet tomma lägenheter aldrig har varit så stort som i dag, nämligen drygt 62 000. Moderata samlingspartiet anser att kommunen först måste göra allt som står i dess makt för att komma till rätta med de förluster som ett bostadsbolag i kris förorsakar dess ägare. Det betyder att man för att lösa problemen i första hand måste sälja sådana tillgångar som man inte behöver, t.ex. mark och bostadsbolag. En höjning av skatten är inte ett verksamt medel för att åtgärda finansiella problem. I stället kan en sådan åtgärd skapa större problem, eftersom höjd skatt leder till att människor väljer att flytta till en kommun med lägre skatt. I exemplet Bjuv är ett sådant handlande i högsta grad realistiskt och för en hel del ett alternativ och en möjlighet. Resultatet då människor ger sig av blir i själva verket lägre skatteintäkter och även fler tomma lägenheter. Problemen blir större. Det får inte heller vara så att kommuner förhindras att sälja hela eller delar av sitt bostadsbolag, som är fallet enligt lex Nacka. Kommunerna måste återfå rätten att helt förfoga över sin egendom. Lex Nacka bör därför avskaffas. Moderaterna avvisar alltså med kraft återigen regeringens förslag om att ta bort räntebidragen då kommunala bostadsbolag säljs till enskilda fastighetsägare. Den här gången förlängs reglerna t.o.m. utgången av nästa år. Om så sker kommer alltså dessa "tillfälliga" regler att ha gällt i mer än tre år. Ånyo ett exempel på regeringens obeslutsamhet! Det är något som också rapporterades i Ekots morgonupplaga i dag - en del av er kanske hörde det. Detta visar med all önskvärd tydlighet på regeringens ideologiska blockering när det gäller de kommunala bostadsbolagen. Ägaransvaret ligger ju hos kommunen, och då borde det vara självklart att det också är ägaren-kommunen som skall bestämma och besluta i frågor som berör det egna bostadsbolaget. Detta borde regeringen för länge sedan ha insett och i stället ha glatt sig över att flera kommuner tagit sitt ägaransvar seriöst, sett till att stämma i bäcken och sålt sina bostadsbolag då möjligheten yppat sig. Jörgen Andersson borde lyssna mer till sina partikolleger i Åstorp, Markaryd, Sundsvall, Norrköping, Södertälje, osv. Nu är inte Jörgen Andersson här, men Lennart Nilsson kanske lyssnar på detta i stället. Jörgen Andersson sade i riksdagen den 17 februari i år: "Men vad jag försöker säga här är att det faktiskt är kommunerna och inte staten som äger bostadsföretagen. Det är de som har ägaransvaret." Hur vill socialdemokraterna ha det - skall kommunerna få bestämma själva eller inte? Kommunen skall syssla med kärnverksamhet - inte med affärsverksamhet. Det är en myt att som socialdemokraterna tro att en social och rättvis bostadspolitik förverkligas genom att kommunen och skattebetalarna äger bostäder och de kommunala bostadsbolagen är hyresledare. Spåren förskräcker! Snarare blir effekten den motsatta, inte minst mot bakgrund av att så många som 50 bostadsbolag är i kris och 66 kommuner och 2 landsting har vänt sig till regeringens "kommunakut". Det kan vi läsa i vårpropositionen. Moderaterna motsätter sig inte att regeringen inrättar en särskild delegation för att hantera stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden på grund av kommunala bostadsbolag i kris. Rollen för denna delegation skall inriktas på att bistå de kommunala bostadsbolag som så önskar att finna långsiktigt hållbara lösningar. Staten skall härutöver inte lämna stöd direkt till de kommunala bolagen utan till de kommuner som har en så dålig finansiell ställning att grundläggande kommunal service inte kan erbjudas medborgarna. Förutsättningen måste dock vara att det kommunala bostadsbolaget avyttras. Jag vill också säga någonting om de s.k. miljöpengarna, dvs. pengarna till ekologiskt motiverade åtgärder. En rad statsråd och även socialdemokratiska riksdagsledamöter åker i dagarna land och rike runt och delar ut pengar till kommuner för ekologiskt motiverade insatser, som det så vackert heter. I Norrköping går pengarna enligt en uppgift jag har till att riva lägenheter. Miljöpengarna går till någonting som jag betraktar som kapitalförstöring! Detta manifesterar, tycker jag, regeringens bostadspolitik, som redan är intellektuellt raserad. Är det så alla dessa miljarder skall användas - till kapitalförstöring? Är det så man skall realisera det stora, nya samhällsbyggnadsprogram som Jörgen Andersson tidigare talade om? Till slut några ord om förslaget om ROT-avdrag, som innebär en utvidgning eller förlängning av det som gäller i dag. Det förslaget är också symtomatiskt för regeringens bostadspolitik. Det innebär ett lappande och lagande, en kortsiktspolitik. Det ges inga klara besked om de långsiktiga spelreglerna. Därför föreslår Moderaterna, tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna, att det nuvarande systemet skall avvecklas. Stödet bör i stället utvidgas, så att ett generellt system med sänkt skatt på hushållstjänster införs. Hur själva modellen ser ut går det bra att läsa om i den reservation som vi tre partier har gemensam. Härmed ställer jag mig naturligtvis bakom alla reservationer signerade Moderaterna och instämmer också i Knut Billings yrkande om bifall till reservation 1.

Herr talman! Det räcker med socialtjänstlagen, sade Inga Berggren i sitt anförande. Jag skulle vilja fråga: Varför har vi då 10 000 hemlösa? Varför har vi då 160 000 ungdomar som inget hellre vill än att ha ett eget hem? Varför har vi så många barnfamiljer som flyttar runt med olika andrahandskontrakt? Vad vill Inga Berggren säga till den man i Solna - Solna var ju så bra, sade inrikesministern här nyligen - som stod i det kommunala bostadsbolagets kö i åtta år och sedan fick beskedet: Kom igen, lille vän, när du tjänar mera pengar! Detta skedde trots att han hade fast arbete men tydligen för låg inkomst för att passa bostadsbolaget och möjligtvis fel efternamn. I socialtjänstlagen ingår tyvärr inte rätten till en bostad, Inga Berggren - inte för alla; för vissa grupper finns den men inte för alla. Sådan är verkligheten.
Herr talman! Jag tycker att Owe Hellberg skulle ställa sina frågor till de socialdemokratiska kommunpolitikerna ute i Sveriges alla kommuner. Faktum är ju att socialdemokraterna styr i kommunerna. Jag vidhåller att socialtjänstlagen när den används på rätt sätt gör det möjligt att lösa problemen. Genom socialtjänstlagen har man de redskap man behöver. Jag förstår att Owe Hellberg gärna skulle vilja tillgripa bostadsanvisningslagar och sådant. Jag tror på frivilliga överenskommelser och socialtjänstlagen i botten.
Fru talman! Men om det visar sig att socialtjänstlagen är otillräcklig? Det visar tre mål som alldeles nyligen avgjordes i domstol. Man sade: Flytta hem till mamma och pappa! Du skall inte ha någon egen bostad. Du klarar inte av det, av de och de skälen. Då kan man väl inte hävda att socialtjänstlagen är tillräcklig. De socialdemokratiska politikerna i kommunerna fick ju under den borgerliga regeringsperioden fribrev från att över huvud taget behöva syssla med bostadspolitik och bostadsförsörjningsprogram och ta ansvar för en bostadspolitik. Det är precis det vi vill återföra med våra obligatoriska kommunala bostadsplaneringsprogram. Vi vill lyfta fram dessa frågor i ljuset, föra en diskussion på demokratisk nivå och försöka lösa problemen. Men sådana åtgärder vill ni tyvärr inte ha.
Fru talman! Jag tror att det först är när människorna ges ekonomiska förutsättningar och möjligheter att efterfråga en bostad efter de egna önskemålen som man kan lösa bostadsproblemen, Owe Hellberg. Därför behövs det i Sverige en annan politik som ger fler jobb och skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare. Det behövs avregleringar, alternativ och mångfald på bostadsmarknaden. Då kommer det också att finnas utrymmme för att i en statsbudget ge stöd till dem som verkligen behöver det. Man skall inte dela ut pengar till höger och vänster till mer eller mindre tvivelaktiga projekt.
Fru talman! Moderaterna är så förblindade av sin ideologi att de glömmer verkligheten. Vi socialdemokrater har ingenting emot enskilt ägda fastigheter, men jag undrar hur valfriheten kan bli större om jag som hyresgäst bor hos Lars Tobisson i stället för i det kommunala bostadsföretaget. När vi skall diskutera verkligheten glömmer moderaterna en viktig del. Mellan 1991 och 1996 var det privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. De har kostat oss skattebetalare massor av miljarder. Det tycker Inga Berggren och moderaterna är okej. Att försöka klara några få kommunala företag i kommuner där det finns problem är någonting fult, men det är okej att man pumpar ut 10-20 miljarder till privata fastighetsägare från oss skattebetalare. Det nämner ni inte med ett ord. Verkligheten är den, att vi får bidra med långt mycket mindre för att lösa problemen för de kommunala företagen än vad vi har gjort när det gäller privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, vars konkurser vi gemensamt har fått betala. Det nämner Inga Berggren inte med ett ord. Man skall slå på det som byggts upp gemensamt därför att det är fult i moderaternas ideologi.
Fru talman! Jag tycker att det hade varit på sin plats att Lennart Nilsson i stället svarade på frågan om varför man inte kan anamma förslaget från utredningen om kommunala bostadsbolag när det gäller att bredda ägandet genom att låta andra än skattebetalarna tillföra kapital när man ser att det finns bekymmer ute i kommunerna. Regeringen och socialdemokraterna förhindrar genom sin kategoriska inställning till utförsäljning av de kommunala bostadsbolagen nödvändig omstrukturering. Jörgen Andersson säger att de kommunala bostadsbolagen inte skall avskaffas utan utvecklas. Jag säger att de skall avskaffas. De skall omstruktureras för att sedan efter hand avskaffas. Varför då gå med på ett förslag som det som jag kallar för lex Nacka, Lennart Nilsson? Det förhindrar kommunerna själva att göra någonting åt en svår situation i kommunerna.

Fru talman! Det har av flera talare, inte minst av utskottets ordförande, i debatten ironiserats över att socialdemokraterna har misslyckats med sin bostadspolitik och att den bostadspolitiska utredningen har misslyckats. Det kan naturligtvis bara de göra som är glada över att det är på det sättet och som inte ser bostadspolitiken som en viktig del för konsumenterna - för de boende. De är ju de som drabbas av dessa misslyckanden. Jag tycker att de som har deltagit i debatten litet till mans skall fråga sig vad som har gjorts för att nå den breda samling som var tanken med det bostadspolitiska arbetet under denna mandatperiod. Från det att den bostadspolitiska utredningen lade fram sitt förslag har splittringen blivit total. Mer splittrade uppfattningar än vad som kan ses i det betänkande vi nu behandlar är det länge sedan man såg. Jag tillhör inte dem som vill ironisera över detta, men jag beklagar det. Vi behöver mer av samsyn på det bostadspolitiska området, som är av långsiktigt bestående värde när det gäller att nå stabilitet. Det enda av substans, av bestående värde och av samsyn i betänkandet är den uppgörelse som har gjorts mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet som berör fastighetsskatten. Även den kritiserar man från olika håll. Nog är det en märklig debatt som man får åhöra. Det andra av substans för bostadspolitiken och inte minst för dess kostnader är den framgångsrika ekonomiska politik som har förts, som gör att inrikesministern kan komma hit till kammaren och hålla ett ekonomiskpolitiskt anförande och icke ett bostadspolitiskt anförande. Jag är naturligtvis som centerpartist stolt över att ha medverkat i ett samarbete som gjort det möjligt för honom att komma hit och diskutera hur viktigt det är med låga räntor och låg inflation för kostnaderna i boendet. Fru talman! Det var naturligtvis djärvt av socialdemokraterna att i förra valrörelsen lova att man skulle skapa denna stabilitet genom en samsyn med sådana kompisar. Därför blir denna dag inte någon för bostadspolitiken historisk dag då man kan fatta ett brett politiskt beslut som ger stabilitet för framtiden. I Centerpartiet har vi länge arbetat för att skapa hållbara och stabila förutsättningar för boendet. Jag tillhörde dem som trodde på att det skulle vara möjligt att åstadkomma denna bredare samsyn inom bostadspolitiken. Jag vill än en gång framhålla att jag tror att det är nödvändigt. Jag och fler, inte minst Lennart Nilsson, lade ned ett mycket stort arbete i den bostadspolitiska utredningen på att hitta gemensamma lösningar. Det fanns, även om utredningen har kritiserats, en total uppslutning bakom de bostadspolitiska målen i utredningen. Den samsynen har sjabblats bort på vägen hit till kammaren. Vi var ense i utredningen om att avskaffa räntebidragen och ersätta dem med ett investeringsstöd. Det förslaget har inte nått kammaren. Vi var ense om miljökravet i byggandet, om stödet till äldrebostäder, om bidragsunderlagets utformning och om utvecklingen i utsatta bostadsområden, för att nämna några exempel. Inte heller på de områdena har vi sett mycket av förslag. Fru talman! Vi var till och med ense om att ta bort fastighetsskatten helt på nybyggda hyresfastigheter. Det trodde jag ända tills moderaterna friskrev sig från allt ansvar för de förslag som utredningen lade fram i slutskedet. Så vad moderaterna egentligen menar med sitt tal om att slopa fastighetsskatten på sikt kan man verkligen undra över. När moderaterna har chansen att handla, då sviktar de tydligen. Då är det Centern som får gå in i handlingen och se till att det blir generella skattesänkningar för alla och i synnerhet för dem som bor i utsatta fritidshusområden. Jag undrar var Erling Bager har varit under tiden som detta har hänt, för den familj i Göteborgs skärgård som han tar upp i den här debatten kommer ju med den här överenskommelsen att få en minst halverad fastighetsskatt. Därmed löses de mest svåra och akuta problemen. Man kan naturligtvis mot denna bakgrund fråga sig vad ett brett parlamentariskt utredande skall ha som syfte om det inte finns mer av ansvar och intresse av att finna breda lösningar. Det är med stort beklagande jag nu kan konstatera att en större splittring på bostadspolitikens område än den som visas upp här och nu inte har förekommit på mången god dag i historien. Det tycker jag bör lända oss alla till eftertanke. Fru talman! Centerpartiet anser att bostaden är en del av välfärden. Vi behöver därför en bostadspolitik som ser till att alla får del av denna välfärd på ett rimligt sätt. De höga kostnaderna för boendet gör detta omöjligt i dag. Boendekostnadernas andel av hushållens disponibla inkomst ökar ständigt. Den har ökat mer än prisutvecklingen i övrigt och fortsätter att göra det för många, trots den låga räntenivå som vi nu har genom en framgångsrik ekonomisk politik. De höga kostnaderna drabbar de boende olika. De svaga konsumenterna drabbas hårdast. De bor oftast i hyresfastigheter och i krisårgångarnas fastigheter. Kostnadsneutraliteten mellan upplåtelseformerna haltar betänkligt. Det finns tre strukturella problem inom bostadspolitiken som måste lösas för att uppnå lägre boendekostnader: För det första beskattningen av boendet, för det andra det nuvarande generella produktionsstödet och för det tredje avsaknaden av en motivering till att underhålla, rusta och förbättra miljön i bostäderna. Beskattningen har berörts tidigare i debatten, och den skall jag inte närmare beröra. Jag tycker att det finns anledning att se på boendebeskattningen i ett bredare perspektiv än enbart fastighetsskatten. Den omvända fördelningsprofil som skattereformen skapade, där kraftiga marginalskattesänkningar för höginkomsttagare finansierades över boendet med över en tredjedel och som drabbade dem som inte fick del av denna marginalskattesänkning, är svår att rätta till i efterhand. Från Centerns sida var vi emot finansieringen via boendet. Boendet, som är en del av våra nödvändiga nyttigheter som alla behöver för att klara livets nödtorft, måste beskattas med försiktighet. I annat fall drabbas de som har minst resurser och låga inkomster. Därför måste boendebeskattningen i sin hela vidd ses över och justeras. Förmögenhetsskatten har nämnts. Den indirekta beskattningen och momsen är andra exempel. Det andra gäller de generella produktionsstöden. Den första frågan är om vi skall ha något generellt produktionsstöd för nyproduktion av bostäder. Jag hör till dem som tror att det blir svårt att avveckla det helt om alla skall ha råd och möjlighet att bo också i nya bostäder till rimliga kostnader. Nu skall den del av produktionsstödet som överstiger 30 % försvinna när Danellsystemet fasas ut. Men det är naturligtvis helt orimligt att göra produktionsstöden och räntebidragen till en utjämningsfaktor mellan hyresrätten och bostadsrätten å ena sidan och egnahemmen å den andra för att klara neutraliteten. På så sätt gör man räntebidragen eviga. Räntebidragen är ett gissel för de boende och även för staten. De driver upp kostnaderna och konserverar dem på en hög nivå. Det är räntebidragen som gör att de kraftiga räntesänkningarna inte har fått ett snabbt genomslag i lägre hyror för dem som bor i hyresrätt. Statens kostnader för en nybyggnadsboom faller ut med fördröjd effekt i högkonjunktur och belastar en ansträngd statsbudget i lågkonjunktur. Det bidrar kraftigt till att driva upp räntor och inflation och tvingar fram justeringar i räntebidragsvillkoren, som gör villkoren för boendet instabila. Neutraliteten mellan boendeformerna måste lösas skattevägen, som vi ser det, via schablonintäkt och ränteavdrag. De eviga räntebidragen måste bort och ersättas med ett investeringsbidrag, för den händelse vi skall ha ett produktionsstöd kvar. Det tredje strukturproblemet berör underhåll och miljöförbättringar i boendet. Genom det höga kostnadsläget blir underhåll och miljöförbättringar eftersatta. Det föröder på sikt det stora realkapital som finns i fastighetsbeståndet. ROT-avdragen, som är temporära, har varit en effektiv motkraft mot detta fenomen. Det har också skapat många "vita" byggjobb. En permanentning av ROT-avdragen parad med en schablonintäkt skulle lösa de långsiktiga miljöproblemen i boendet och göra våra bostäder ständigt bättre och billigare att bo i. Fru talman! Bosparandet har diskuterats. Låt mig bara säga att jag hör till dem som är varma anhängare av bosparandet. Jag beklagar att vi inte har ett förslag till ett långsiktigt bosparande av typ tysk bosparkassa. Nu får vi vänta på marknaden. Jag tror emellertid att det kan bli svårt att få fram ett förslag därifrån, eftersom marknaden länge har motarbetat den typ av förslag som ligger i det system som jag vill förorda. Fru talman! Jag vill instämma i de yrkanden som Rigmor Ahlstedt tidigare har gjort här i debatten. Slutligen vill jag i anledning av att det här är den sista bostadspolitiska debatten denna mandatperiod, vilket framgått av flera inlägg, gärna instämma i inrikesministerns önskan om en glad sommar för dem som har deltagit. Jag vill också ta tillfället i akta att rikta ett stort tack till utskottets kanslichef Ronnie Melin, som efter den här mandatperioden slutar sin anställning som kanslichef i bostadsutskottet. Jag vill till protokollet rikta ett stort tack till honom för ett utmärkt arbete i bostadsutskottets kansli. Jag har under många år haft möjligheten och förmånen att arbeta tillsammans med honom. Det har varit angenämt, lärorikt och stimulerande. Få i det här landet har så breda kunskaper om bostadspolitik som Ronnie Melin. Tack för en utmärkt insats!

Fru talman! Agne Hansson har på ett bra sätt beskrivit förutsättningarna för utredningens arbete och för hur det har slutat. Stabiliteten som är kvar är tydligen uppgörelsen mellan s och c om fastighetsskatten. Jag undrar: Hur stabilt är det, Agne Hansson? Hur har ni tänkt er att finansiera sänkningen av fastighetsskatten? När vi talade om krisomgångarna var nämligen Centerns förslag att man skulle stoppa infasningen av fastighetsskatten. Det skulle finansieras genom att man inte skulle trappa ned räntebidragen snabbare. Är det sådana idéer som ni har nu också? Eller är det andra saker som ligger till grund för uppgörelsen, som faktiskt kostar 2 miljarder varje år i minskade intäkter till staten? När det gäller lägesfaktorn vill jag fråga: Är det så att det här gäller permanentboende i utsatta, högt taxerade fritidsområden? Eller var i Sveriges avlånga land skall den här lägesfaktorn gälla? Är ni överens om detta, s och c? Det skulle vara intressant att få besked om detta för alla som nu tycker att det här är så bra. Sedan sade Agne Hansson att skattereformen inte var något vidare fördelningspolitiskt och att det är svårt att rätta till problemen. Gör man det genom att sänka fastighetsskatten generellt? Gör man det genom att ta bort värnskatten? Jag vill påstå att det bidrar till att orättvisorna ökar.
Fru talman! Jag vill börja med finansieringen av den här uppgörelsen. Vi har finansierat den i våra motioner. Det finns angivet i förslagen hur den finansieras från den socialdemokratiska regeringens sida och också det här med takens sänkning. Det behöver jag inte närmare gå in på. När det gäller lägesfaktorn står vi självklart fast vid uppgörelsen. Det är det som gör att man rättar till de värsta avarterna i det här systemet. Kan man klara av det så tror jag att problemen blir betydligt mindre i övrigt nu när vi också har sänkt fastighetsskatten generellt. Exakt i vilka områden det här kommer att gälla får vi ta fram i de detaljregleringar som ett sådant här beslut dessutom kräver. Men det står helt klart vad det är fråga om. Skattereformen har jag berört. Jag kan inte se att en lägre beskattning på boendet får felaktig politisk fördelningseffekt. För det var ju så att höginkomsttagare fick skattesänkningar som låginkomsttagare inte fick del av i boendet. Då får man en sned fördelningsprofil. Nu får alla som bor del av den skattesänkning som överenskommelsen innebär. En skattesänkning som betyder mest för dem som har minst inkomster tycker jag är rätt fördelningsprofil.
Fru talman! Och tyvärr är det så att de flesta av dem bor i hyresrätt. Så är läget. De får 30 kronor i månaden. En normal villaägare får 1 000 kronor om året. Om det är Lidingö och sjötomten det gäller så är det 1 000 kronor i månaden. Det bor inga låginkomsttagare i de husen. Det finns undantag, men generellt sett är det höginkomsttagarna som bor där. Och de gynnas alltså mest av de förslag som Centern medverkar till. Sedan var det intressant att finansieringen är löst via centermotioner. Det gäller alltså hur man skall få fram de här pengarna till förlorade intäkter i fastighetsskattesystemet. När det gäller fastigheten i bostadspolitiken i övrigt skulle jag vilja fråga Agne Hansson hur det egentligen är. Ni vill ju avskaffa räntebidraget. Ni tycker att kommunerna själva skall få bestämma om det skall finnas några kommunala bostadsbolag eller ej. Ni vill egentligen ha litet hårdare tag mot kriskommunerna nu när det gäller den här delegationen som skall arbeta. Ni vill strama upp deras direktiv och inriktning. Enligt en motion från förra året vill ni faktiskt också se över det här bruksvärdessystemet. Där vill ni ha flexiblare lösningar osv. Vad är det för stabilitet i det samarbetet mellan s och c?
Fru talman! Owe Hellberg har alldeles rätt. Han har läst på Centerns bostadspolitik och fattat den på helt rätt sätt. Den är utmärkt. Skulle den få genomslag på alla områden skulle det innebära en betydligt större stabilitet på det här området. Jag vill säga något om det här med hyresrätten. Jag är villaägare, och jag kommer inte att få 1000 kronor i skattesänkning av den här reformen. Den kommer dock självklart att få genomslag på hyresrätten. Att inte hyresrätten har fått det största genomslaget vad gäller hyressänkningar nu beror på det räntebidragssystem som vi har. Det konserverar ju, som jag sade, hyrorna på en hög nivå. Det är därför vi vill ha ett annat system, ett system som ger också hyresrätterna den hyressänkning som de bör få genom den framgångsrika ekonomiska politik som vi har bedrivit och genom att räntorna har kunnat sänkas. Det är oerhört viktigt. Där var vi ju ense i utredningen, men vi har tyvärr inte kommit fram till slutpunkten. Jag hoppas att även Owe Hellberg är med på vagnen när vi skall diskutera en omläggning av systemet så att de som tjänar minst också kan få del av skattesänkningar.
Fru talman! Agne Hansson nämnde mitt namn i sitt anförande. Därför begärde jag ordet. Det är bra, Agne Hansson, att fastighetsskatten sänks. Det är bra att Centern under det sista halvåret av valperioden ställer upp på detta krav. Det som är dåligt är att krisårgångarna nu belastas med fastighetsskatt. Agne Hansson frågade: Var var Erling Bager när detta gjordes upp? Jag har varit på varje möte i bostadsutskottet. Där har jag gjort upp med Rigmor Ahlstedt om både sänkning av fastighetsskatten till 1,5 % och om att inte belasta krisårgångarna. Det gjorde vi upp om i utskottet. Min fråga till Agne Hansson blir då: Var var ni när ni gav upp kravet i fråga om att krisårgångarna skall få fastighetsskatt?
Fru talman! Jag kan dela uppfattningen att det hade varit bättre att låta krisårgångarna vänta ett år till med att komma in i fastighetsskattesystemet. Det hade hjälpt dem något mer än det förslag som nu ändå hjälper dem hyfsat och som är bestående för flera år framåt. Det förslag som Erling Bager talar för hade endast hjälpt krisårgångarna i ett år. När Socialdemokraterna inte var med på den vagnen var det självklart att vi fick kompromissa. Vi har gjort det för att åstadkomma en generell skattesänkning för alla och en verkligt stor skattesänkning för de mest utsatta grupperna i de attraktiva områdena. Den prioriteringen har vi gjort, och den står vi för.
Fru talman! Det är ju på det viset att om man inte belastar krisårgångarna med fastighetsskatt har de chansen klara sig från konkurser. Det beskedet fick vi ju klart och entydigt när HSB hade bostadsriksdag och i och med vädjandet om att det här är det bästa sättet att hjälpa krisårgångarna. Sedan får man i utskottet ta ett år i taget och göra bedömningen av vad som behöver göras nästa år. Det var det här året det gällde. Det är nu som krisen kanske har sitt maximum för bl.a. många bostadsrättsföreningar. Slutligen vill också jag ta tillfället i akt att önska en trevlig sommar till utskottskamrater och kansli. Jag vill också understryka hälsningen till Ronnie Melin som har jobbat så förträffligt som kanslichef under alla dessa år. Nu har han alltså lyssnat till sin sista bostadsdebatt som kanslichef. Lycka till med golf och annat, Ronnie!

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Agne Hansson om ROT-avdraget. Jag vill ta upp reservation nr 18. Där vill Centerpartiet att krav på ekologisk hållbarhet skall ställas vid allt statligt byggstöd. Det är en reservation som jag t.o.m. stöder eftersom den är likalydande med min egen. Men när det gäller ROT-avdragen finns det inte ett ord om att det skulle vara miljövillkorat eller att det på något sätt skulle vara begränsat till åtgärder som har med god miljö att göra. Detta ställer jag i skenet av satsningen på allergisaneringsbidrag, som Miljöpartiet tidigare haft en överenskommelse med regeringen om men som inte Centerpartiet ställt upp på. Hur förklarar Agne Hansson det plötsliga ointresset när det gäller ROT-avdragen och kopplingen till miljövillkor?
Fru talman! Det måste väl ändå vara en missuppfattning, Per Lager. Vi har i utredningen varit ense, inte minst Per Lager och jag, om att hitta villkor vad gäller en förbättrad miljö i de stöd som vi föreslår. Tyvärr har vi inte i alla delar nått ända fram, varav reservationerna. Jag kan inte se någon motsättning mellan förslagen i de reservationer som vi gemensamt står bakom och det förslag om ett permanentat ROT bidrag som vi föreslår. Jag vill fråga Per Lager om han någonsin har sett en upprustning och ett bra underhåll av en fastighet som inneburit en försämring, med undantag av att man byggt in sig i sjuka hus. Det skall naturligtvis vara samma miljövillkor i det här fallet. Det viktiga med ROT-avdragen är att det blir en kontinuerlig stimulans för dem som bor i fastigheter de äger att se till att underhålla och förbättra miljön hela tiden. Tyvärr finns det inte i dag. Det gör att vårt realkapital inte förvaltas på rätt sätt.
Fru talman! Agne Hansson, jag har just sett alla dessa misslyckade ombyggnader. Det är därför som jag vill poängtera behovet av att man skriver in ett miljövillkor. Det finns inte i ROT-avdragen. Där fortsätter man nu att bygga felaktigt, kanske bra ibland, men det finns ingenting som styr det. Vore det inte på sin plats, eftersom Centerpartiet har drivit den här frågan, att föra in miljövillkoret, klart och tydligt, så att det inte på något sätt behöver tvivlas om vad det handlar om.
Fru talman! Detta miljövillkor som vi nu talar om skall gälla generellt för all byggnation. Om man sedan använder ett skatteavdrag för att stimulera den reparationen måste självklart samma miljövillkor gälla där.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. I betänkandet påpekas mycket riktigt att "levnadsvillkoren i särskilt storstädernas bostadsområden måste förbättras. Riktade insatser till bostadsområdena behöver samverka med mer generella åtgärder som motverkar segregation." Den av regeringen överlämnade storstadspolitiska proposition som kommer att behandlas av riksdagen under hösten 1998 och det bostadspolitiska betänkande som vi i dag behandlar innehåller bra förslag för förbättringar av segregerade områden i storstäderna. Låt mig nämna några. Bland åtgärderna finns de s.k. Blommanpengarna som är extra resurser för de kommuner som har de mest utsatta bostadsområdena. Integrationsverket kommer att få 40 miljoner kronor för integrationsåtgärder. Arbetsförmedlingarna kommer under 1999 att få 200 extra miljoner för att kunna göra insatser i utsatta bostadsområden. Fru talman! Segregationen i boende i storstäderna är i dag så djup att det enda som saknas är något slags Berlinmur i varje stad mellan rika och fattiga, vita och svarta.

Å ena sidan drabbas stora grupper av svenskar med invandrarbakgrund i landets storstäder av en nära nog total utestängning från arbetsmarknaden och tvingas leva i ett bidragsfinansierat utanförskap. Vi ser i vårt land en etnisk underklass växa fram, och det beklagar jag djupt. Majoriteten av dem som bor i s.k. segregerade områden. Å andra sidan finns det en växande oro hos många infödda "etniska" svenskar inför städernas omvandling till ett mångetniskt eller mångkulturellt samhälle, som det brukar heta. Många av dem som i dag drabbas av utanförskapet tror allt mindre på viljan och förmågan från samhällets sida att ge dem en värdig plats i det svenska samhället. Sveriges storstäder riskerar, om inte enorma satsningar görs, att få en amerikansk utveckling där en del minoriteter och svarta människor känner sig tvingade att ställa sig utanför samhället därför att de anser att samhället inte bryr sig om dem. Å sin sida bygger många inom majoriteten i vårt land defensiva murar mot en växande minoritet som uppfattas som kulturellt främmande, ekonomiskt belastande och ibland socialt problematisk. Fru talman! Landets storstäder riskerar att delas i två delar som kommunicerar alltför litet med varandra. Det finns all anledning att vara bekymrad över denna utveckling. Här behövs verkligen en demokratisk mobilisering av vanliga människor som kräver ett Sverige för alla. Segregationen är så djup att det behövs ett slags Dennispaket mot fattigdom, ett mångmiljardspaket. Det som i dag satsas är mycket bra men otillräckligt. Om vi är kapabla i Stockholm att asfaltera halva Stockholm med ett Dennispaket, som behövs, måste vi vara kapabla att utarbeta ett stort Dennispaket mot segregation i boende och den fattigdom som växer. Om vi är kapabla att bygga en bro mellan Malmö och Köpenhamn, som behövs för att utveckla hela regionen, måste vi vara kapabla att utarbeta en bro fylld med stora resurser mot segregation och fattigdom i Malmö. Om vi har kunnat genomföra ett VM i friidrott i Göteborg som satte Göteborg på världskartan, då kan vi också genomföra ett Fru talman! De som bor i Husby, Hammarkullen, Rinkeby och Rosengård kommer från helt olika kontinenter, religioner och kulturer. De är olika. De "etniska svenskar" som bor i dessa områden kommer också från olika delar av landet. De är också olika. Överallt i dessa områden finns det olikheter, motsättningar och kulturkrockar. Överallt finns det viljan att förbättra sina områden. De flesta som bor i dessa områden tycker om sina grannar och sitt bostadsområde. Det de behöver är stöd och förståelse för sina behov, för sina projekt och drömmar. Det de behöver är att känna att de kan vara med och utveckla sina områden i landet Sverige. Det de behöver är att känna att de är nyttiga, att de behövs, att de bidrar till landets utveckling.

Fru talman! Juan Fonseca beskriver problemen på ett mycket inlevelsefullt och tydligt sätt. Dessa problem finns i princip inte omnämnda i den bostadspolitiska propositionen. I utredningen var vi sex partier som var överens om att en långsiktig hjälp och ett långsiktigt stöd till dessa områden med minst 1 miljard kronor från det bostadspolitiska budgetområdet och med påfyllande från andra områden var viktigt och nödvändigt. Men detta har försvunnit på vägen liksom de flesta andra beslut. Dennispaket för dessa bostadsområden vore jättebra, bättre än att satsa på gator och betong som man gör nu i både Stockholm och Göteborg. Jag vill ställa en fråga till Juan Fonseca. Fastighetsskattesänkningen och borttagandet av värnskatten är inte särskilt mycket värt för de bostadsområden som vi talar om. Det rör som om ca 6 miljarder kronor per år som skulle kunna användas på ett helt annat sätt, bostadssocialt och för att stödja och hjälpa dessa områden. Anser Juan Fonseca att detta skulle vara mycket bättre, eller har han någon annan åsikt?
Fru talman! I betänkandet har olika partier skrivit om åtgärder i utsatta bostadsområden. Jag har tyvärr icke hittat något från Vänsterpartiet i det avseendet. Kanske hade Owe Hellberg glömt att skriva om de fattiga, segregerade Sverige. Detta beklagar jag djupt.
Fru talman! Juan Fonseca kan läsa i vår motion om hur vi vill försvara och utveckla den sociala bostadspolitiken. Där diskuterar vi på ett mycket föredömligt sätt om dessa problem. Anledningen till att bostadspropositionen ser ut som den gör är att man inte vill ta ett helhetsgrepp om alla dessa frågor. Man utgår inte från den bostadspolitiska utredningens mycket mera allsidiga genomgång av bostadspolitiken. Det kommer nu en storstadspolitisk proposition, och jag kan försäkra Juan Fonseca att Vänsterpartiet på alla sätt tänker medverka till stöd och hjälp i dessa områden, så han behöver inte vara orolig. Men frågan var: Tycker Juan Fonseca att det är fördelningspolitiskt riktigt att vidta de åtgärder som jag talade om, dvs. den generella fastighetsskattesänkningen och borttagandet av värnskatten, i stället för att hjälpa dessa människor?
Fru talman! Det är inte jag som behöver vara orolig utan det är Owe Hellberg. Han kommer att få svårt att beskriva för sina väljare - och jag misstänker att en del av dem hör till det segregerade Sverige - varför han inte har skrivit något i det bostadspolitiska betänkande som vi i dag behandlar om utsatta områden. Vi från majoriteten och från socialdemokraterna har i betänkandet skrivit om utsatta områden som vi här behandlar, och flera partier hade skrivit om detta. Jag beklagar djupt att Vänsterpartiet har glömt de fattiga i Sverige.

Fru talman! Jag vill först tacka alla ledamöter för den här första och enda debatten under mandatperioden om bostadspolitik. Det har varit trevligt. Jag begärde inte ordet för att framföra detta tack, utan jag vill rikta mig till utskottskansliets chef Ronnie Melin som har arbetat som kanslichef i bostadsutskottet i nästan två decennier. I mer än två decennier - närmare tre - har han varit ett väldigt stort stöd för alla oss som sitter i bostadsutskottet. Han har skött det jobbet med en oväld. Jag kan å allas vägnar säga detta: Ett stort och varmt tack när du efter denna mandatperiod lämnar bostadsutskottet!

Fru talman! I slutskedet av detta riksmöte har regeringen till riksdagen överlämnat ett stort antal propositioner och skrivelser. Rena tidsskäl gör det omöjligt att färdigbehandla dessa ärenden före sommaruppehållet. Avsikten är också enligt propositionsförteckningen att ställningstagande skall ske först efter riksdagsvalet den 20 september. Enligt RO 5:10 skall ärende avgöras under den valperiod då det väckts. Det krävs ett särskilt beslut av riksdagen för att uppskov med behandlingen av ett ärende skall medges till första riksmötet i nästa valperiod. Sådant uppskov begärs nu av ett stort antal utskott med anledning av sent inkomna propositioner. Vi hörde av den uppräkning som talmannen gjorde att det praktiskt taget är till alla utskott som sådana ärenden har kommit in. Men av förarbetena till riksdagsordningen i dess nuvarande lydelse framgår att möjligheten att skjuta på ärenden till nästa valperiod var tänkt att utnyttjas endast i rena undantagsfall. De moderata ledamöterna i finansutskottet påpekar i en reservation tillsammans med företrädare för andra oppositionspartier att regeringen medvetet lagt fram sina propositioner så att motionstiden nätt och jämnt hinner löpa ut innan riksmötet avslutas. Detta förfaringssätt anknyter till vad som på senare tid blivit vanligt, nämligen att regeringen konsekvent väntar till sista tillåtna dagen för att avge proposition, då det i gengäld kommer en störtflod av sådana med åtföljande svårigheter för riksdagens ledamöter att överblicka allt och formulera motförslag. Nu är det emellertid så att om behandlingen av en proposition skjuts från en valperiod för riksdagen till nästa, får enligt riksdagsordningen 3:12 motion med anledning av propositionen även väckas inom sju dagar från början av den nya valperioden. Efter omläggningen av budgetåret löper dessutom allmän motionstid från det nya riksmötets början och så länge som motioner får avlämnas med anledning av budgetpropositionen. Detta betyder att den tid under vilken motion kan väckas i ett ärende som behandlas i en från föregående valperiod uppskjuten proposition förlängs med ytterligare minst två veckor. Därmed är man framme i slutet av oktober. Anhopningen av propositioner till just den 25 maj med sikte på att den första formella motionstiden skall utgå på riksmötets sista dag ter sig därmed märklig och kan faktiskt uppfattas som en ren provokation. Ytterligare en egendomlighet är att de frågor som regeringen nu har aktualiserat i propositioner i allmänhet avser ändrad lagstiftning. Med den nya budgetordningen skall emellertid hösten i första hand ägnas åt arbete med nästa års budget. Detta blir särskilt angeläget under det första riksmötet efter ett val, eftersom den tid som då står till förfogande blir avsevärt kortare än normalt. Flertalet av de regeringsförslag som nu väckts kommer därmed - även om de parlamentariska förhållandena skulle kvarstå oförändrade efter valet - att kunna utskottsbehandlas och avgöras först under våren 1999. I detta ljus framstår den stora propositionsfloden den 25 maj som ännu mer obefogad. Nu är det dessutom så att höstens val kan skapa en ny parlamentarisk situation, t.o.m. ett byte av regering. Det är faktiskt för att öppna för en sådan eventualitet som vi då och då ordnar val. Regeringsförslagen kan mycket väl vara överspelade, och rent av återkallade, långt innan den samlade motionstiden löpt ut. Jag behöver kanske inte särskilt understryka att vi moderater strävar efter att denna situation med regeringsbyte skall uppkomma. Vi finner det därför föga meningsfullt att på nuvarande stadium i sak ta ställning till regeringens senkomna förslag. Om så behövs, kommer vi att väcka motioner till hösten. Men vi räknar med att vi i de ärenden där vi har skiljaktiga synpunkter skall kunna återkomma med våra förslag i propositionsform. Sedan vi diskuterat frågan om sena propositioner i finansutskottet ändrade socialdemokraterna den ursprungligen föreslagna motiveringen till sin begäran om uppskov och infogade i betänkandet en redogörelse för de sakförhållanden som jag här har redovisat. Men varje kritik mot regeringen för dess förfaringssätt undviks nogsamt. Det kanske inte är så egendomligt för ett regeringsparti. Men varför har inte Centern och Vänsterpartiet stött den motivreservation som övriga oppositionspartier avgett? Är ni mera stödpartier än oppositionspartier även i en sådan här fråga, som mest gäller att få rimliga arbetsförhållanden i riksdagen? Fru talman! Till vissa av de övriga uppskovsbetänkanden som nu diskuteras har det fogats reservationer som moderata ledamöter står bakom. Jag nöjer mig emellertid med att här yrka bifall till reservationen i finansutskottets betänkande nr 30.

Fru talman! Jag kan fatta mig mycket kort. Lars Tobisson har ju redogjort för riksdagsordningen och de regler som finns där när det gäller behandlingen av propositioner. Jag behöver inte upprepa det. Talmannen har tillsammans med gruppledarna vid ett antal tillfällen diskuterat det mindre lämpliga i att regeringen sent under mandatperioden avlämnar ett stort antal propositioner som inte är avsedda att behandlas under vårriksdagen, utan den behandlingen skall skjutas till hösten. Detta står i strid med vad vi förut har varit överens om, nämligen att hösten skall användas till budgetbehandling. Särskilt ett valår är det mindre lämpligt att presentera ett stort antal propositioner just innan riksdagen har avslutning och skall gå på sommarledighet. Därför finns det skäl att vara mycket starkt kritisk mot det här förfaringssättet från regeringens sida. Jag tycker att regeringen i viss mån har tagit hänsyn till detta. Ett antal propositioner kommer ju inte som tidigare har utlovats. Det kan man säga är ett steg i rätt riktning men den ordning som vi nu har är ändå inte tillfredsställande. Jag tycker inte att vi behöver strida mer än så. Jag har inte sett det nödvändigt för oss att reservera oss i finansutskottet. Striden skall, menar jag, användas till de politiska frågorna, icke till procedurfrågor. Därför har jag valt att inte reservera mig, även om jag i grunden är starkt kritisk till den situation som vi nu befinner oss i. Mot den bakgrunden ber jag att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.

Fru talman! Lars Tobisson har beskrivit vad som står i riksdagsordningen, att ärenden skall avgöras under den valperiod då de väckts och att man bara i undantagsfall kan uppskjuta ärenden till första riksmötet i nästa valperiod. Regeringen har avlämnat en hel rad propositioner som riksdagen inte har hunnit behandla och inte heller hinner behandla. Eftersom riksdagen inte kan neka behandling har vi en lång rad uppskovsbetänkanden; detta trots att det i riksdagsordningen alltså sägs att det bara är i undantagsfall som riksdagen kan medge det. Anledningen är att regeringen, helt mot intentionerna, till riksdagen har lagt fram ett tjugotal propositioner och skrivelser som inte kan behandlas nu. Detta senfärdiga handlande ger, tycker jag, i någon mening bevis för att regeringen är splittrad och för att man har haft svårt att samla sig. T.ex. har, som tidigare aviserats, flera propositioner inte avlämnats. Det är inte bra. Jag tycker att det är dåligt att vi t.ex. inte har fått en proposition om förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare. Den äldreproposition som kommit anser vi i Folkpartiet att vi mer eller mindre tvingade fram genom vårt agerande. Propositionerna har kommit med s.k. ketchupeffekt - först ingenting, sedan ingenting och sedan en hel drös på en gång. Då blir det så att oppositionspartierna förväntas på mycket kort tid sätta sig in i de olika ärendena, varav många är mycket omfattande. Motioner skall sedan utformas med anledning av regeringens skilda förslag. När det gäller just de som tas upp i uppskovsbetänkandena kommer man att få väcka motioner i början av nästa valperiod. Dessutom har vi den allmänna motionstiden hösten 1998. Avsikten är dock att riksdagen under hösten skall koncentrera sig på behandlingen av budgetpropositionen. Särskilt under ett valår, när man har många olika andra val att styra om och inte kommer i gång ordentligt med arbetet i riksdagen, kommer många av uppskovsbetänkandena, inte ens om nuvarande regering skulle sitta kvar, inte att kunna behandlas förrän under våren nästa år. Vi anser att regeringen missbrukar riksdagsordningens uppskovsinstitut. Riksdagstrycket skall inte användas som en form av valmaterial. Vi är starkt kritiska till regeringens hanterande och tycker att det är oacceptabelt.

Fru talman! Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: Bättre sent än aldrig. Det är i allmänhet ett korrekt och bra ordspråk. Men i det här fallet stämmer det inte. Det är inte bra att regeringen lägger fram ett så stort antal propositioner så sent att riksdagen tvingas bryta mot andan i riksdagsordningens 5.10. Jag och Vänsterpartiet instämmer till mycket stora delar i den kritik som har framförts av Lars Tobisson från Moderata samlingspartiet, Isa Halvarsson från Folkpartiet liberalerna och Per-Ola Eriksson från Centerpartiet. Vi har dock valt något olika former för att presentera kritiken. Dessutom gör vi det i något olika skarpa ordalag. Vi i Vänsterpartiet är mycket kritiska här. Det är nog så att man författningsmäsigt får göra något åt detta problem. Det finns då två möjligheter. Den ena är att ändra på riksdagsordningens 5.10 och säga att man skall ha rätt att flytta till en annan mandatperiod men det är mindre lämpligt. Den andra möjligheten är att fastställa ett sista datum för när proposition kan avlämnas, och det är nog den metod som bör övervägas. Då tvingar man regeringen att göra det möjligt att behandla propositionerna under innevarande mandatperiod. Jag tror att vi skall aktualisera en sådan ändring till hösten. Med det tror jag egentligen att vi har klargjort våra ställningstaganden. Det är en mycket dålig planering från regeringens sida när man lägger propositioner så att det inte kan behandlas, att de förutsätts behandlas så att man bryter mot riksdagsordningen och att de värsta fall får behandlas om ett år, våren 1999. Det är en mycket dålig planering från regeringens sida. Men sedan får vi också litet skuldmedvetet erkänna att det hade funnits en möjlighet för oss att stanna kvar och slutbehandla dessa under innevarande mandatperiod. Men det hade varit mindre lämpligt att snabbt fatta ett sådant beslut. Vi i Vänsterpartiet hade nog kunnat ställa upp på det, men jag tror inte att det är så väldigt många fler än vi i Vänsterpartiet som hade sett det som ett bra alternativ. Därför tvingas vi ha dessa uppskovsbetänkande - hela 13 stycken. Därför tvingas vi rikta skarp kritik mot regeringen. Och därför tvingas vi göra något åt den här saken till hösten och se över författningarna.

Fru talman! Även vi i Miljöpartiet är oerhört kritiska till regeringens mani på att lägga propositioner för sent för att de skall kunna behandlas. Egentligen borde ju följden av det här hanterandet från regeringens håll vara att Socialdemokraterna föreslår att riksdagen förlängs och att vi därmed sitter kvar här under sommaren och behandlar färdigt de ärenden som är framlagda. Det borde vara en konsekvens av att man lägger propositionerna så som man har gjort. Det som jag ser som anledning till att man har gjort så här är att det är valår. Detta kan väl bara jämföras med valfläsk. Man lägger fram en massa propositioner som ingen egentligen hinner bemöta och som inte kan behandlas. De kan då användas som tjusigt material i valpropagandan. Jag tänker då särskilt på att det äntligen kom en proposition om miljöfrågorna, Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det låter jättevackert. Den borde naturligtvis ha kommit tre år tidigare med tanke på att Göran Persson har talat mycket om miljön. Men när man läser innehållet i propositionen märker man att det kanske inte är så bra att få den behandlad. Den är ganska tunn innehållsmässigt. Det kan vara en anledning till att i stället använda den som valfläsk. Hemma i Västergötland säger man att fläsk härsknar om det får ligga framme. Då måste vi tyvärr göra med dessa propositioner som man gör med fläsk, nämligen stoppa in det någonstans, t.ex. i frysen, eller rättare sagt lägga dem på uppskov för behandling vid senare tillfälle. Det är med visst motstånd som vi tvingas sälla oss till det här beslutet. Vi tycker inte att det är ett bra beslut. Vi tycker inte att det är en bra hantering. Vi tycker inte att det visar respekt för demokratin och demokratiska arbetsformer. I en demokrati är det viktigt att arbetsformerna är sådana att de folkvalda har en bra arbetssituation. Det har regeringen definitivt inte bidragit till med den här modellen. Jag misstänker att hösten kommer att bli väldigt tung och jobbig om man skall klara av både detta och budgetpropositionen innan jul. Det ser ut som om detta kommer att bli ett återkommande ärende till hösten.

Fru talman! Den här debatten har tillkommit som en följd av regeringens nonchalanta agerande gentemot riksdagen. Över huvud taget man kan säga att det här riksmötet har varit väldigt illa planerat från regeringens sida. Jag vet att talmannen och kammarkansliet har gjort kraftfulla insatser för att riksdagen skall kunna få rimliga villkor att arbeta under. Men jag tycker alltså att det finns skäl att rikta allvarlig kritik mot regeringens sätt att planera sitt arbete. Det försvårar parlamentets arbete. Det vittnar om en bristande respekt för riksdagens roll, och därmed för möjligheten att få en fullödig behandling av de förslag som har kommit till riksdagen. Under hösten fick vi alltför många stora propositioner som skulle behandlas parallellt med budgetpropositionen. Det utsatte riksdagens oppositionspartier och utskotten för en belastning som var avsevärd. Under mars månad i år fick vi ta emot 60-70 propositioner. Det innebar en extrem arbetssituation för partier, ledamöter och utskottskanslier. Det här är inte sagt för att ömka oppositionen utan för att understryka att den folkvalda riksdagen inte på ett godtagbart sätt får tid och möjlighet att behandla de omfattande och viktiga förslag som vi har att pröva. I maj beräknas riksdagen få ta emot 27 propositioner som inte hinner beredas i utskotten eller behandlas i kammaren under våren. Däremot skall riksdagens ledamöter under riksdagens intensiva slutspurt skriva motioner med anledningen av propositionerna. Propositionerna och motionerna skjuts sedan till höstens arbete varvid det blir ytterligare en motionstid. Det innebär att två perioder med motionsmöjligheter infinner sig för samma propositioner. Detta är inte rationellt eller rimligt. Enligt den nya arbetsordningen för riksdagen skall riksdagsarbetet på hösten koncentreras på budgetarbete. Vi har komprimerat tidsperioden och sagt att då skall det viktiga budgetarbetet ske. Nu kommer vi alltså att ägna en del av hösten arbete också åt propositioner som har lagts fram vid fel tidpunkt. Vi har sedan lång tid tillbaka vetat att hösten kommer att bli extremt intensivt belastad. Det gäller om den nuvarande regeringen sitter kvar och i dubbel utsträckning om väljarna vill se ett regeringsskifte. Att då skjuta upp en lång rad viktiga ärenden till hösten är mycket olyckligt. Enligt riksdagsordningen skall, som flera talare tidigare har nämnt, ärenden avgöras under samma valperiod som de har väckts. Riksdagen kan medge att behandlingen av ett ärende skjuts till första året under den kommande mandatperioden. En blick på förarbetena gör det alldeles klart vad som är huvudregeln - ärenden skall avgöras under den period de väckts - och vad som är undantag - att ärenden skjuts upp till nästa mandatperiod. Nu tvingas vi konstatera att det som skulle vara undantag närmast kommer att bli en regel. Riksdagsordningens 3 kap. 5 § lyder: "Regeringen bör avlämna sina propositioner på sådana tider att anhopning av arbete hos riksdagen om möjligt förebygges." Nu konstaterar vi att regeringen inte klarat av att leva upp till riksdagsordningens bestämmelser. Fru talman! Jag vill också säga några ord om en fråga som behandlas i näringsutskottets betänkande NU16, som är ett av de här uppskovsbetänkandena. Det gäller ett förslag som regeringen presenterade i budgetpropositionen förra hösten. Man begärde ett bemyndigande av riksdagen att få ställa ut kreditgarantier utan beloppsgräns och att man i samband med det skulle få frångå principen om en riskrelaterad avgift för den garantin. Syftet med det var att underlätta etableringar av utländska IT-företag, producerande sådana. Jag vill för klarhets skull understryka att när det gäller det tänkta ändamålet finns det ingen anledning att avvisa tankarna på särskilda arrangemang för att underlätta etablering av ny verksamhet, men det finns mycket goda skäl att avvisa regeringens förslag till uppläggning och också utskottsmajoritetens förslag till beslut i den här delen. Ärendet har inte kunnat färdigbehandlas eftersom regeringen eventuellt skulle komplettera sitt förslag när det gäller bemyndigandet. Åtta månader efter det att regeringen lagt fram sitt förslag har det ännu inte kommit något förslag med den förutskickade kompletteringen. Nu vill alltså utskottsmajoriteten skjuta ärendet vidare till nästa riksmöte och nästa valperiod. Vad jag anser om det har framgått tidigare av mitt anförande. Men det är inte nog med detta att man skjuter upp det och att jag anser att det strider mot riksdagsordningen. Det mest bekymmersamma är att förslaget till bemyndigande strider mot den budgetlag som riksdagen beslutade om 1996 på förslag från regeringen. Därför borde regeringens förslag avvisas. Det tror jag också att näringsutskottets majoritet förstår, men det vore kanske alltför genant för regeringen om det också kom att bli riksdagens beslut. Det av allt att döma kommande beslutet är beklagligt eftersom det undergräver respekten för budgetlagen och för riksdagens roll som ansvarig för budgeten. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen som är fogad till finansutskottets betänkande och reservation nr 1 som är fogad till näringsutskottets betänkande även om jag står bakom alla de reservationer som har kristdemokratiska förtecken.

Fru talman! Jag skall försöka spara något av kammarens tid genom att inte gå i någon egentlig polemik med övriga partiers företrädare. Jag tycker emellertid att det finns anledning att erinra om att riksdagens arbete under den gångna mandatperioden har varit föremål för ganska stora förändringar. Den största förändringen av alla är naturligtvis den nya budgetprocessen och omläggningen till det nya budgetåret. I de utvärderingar som hittills har kunnat göras av konstitutionsutskottet och också av den arbetsgrupp som talmanskonferensen har utsett har det visat sig att förändringarna ändå i allt väsentligt har fungerat ganska bra. Men det finns några skönhetsfläckar. Jag kan gärna säga en av skönhetsfläckarna är detta som vi nu diskuterar, nämligen att över 20 propositioner och en del andra förslag måste hänskjutas till nästa mandatperiod. Jag har alltså viss förståelse för den kritik som finns. Jag vill också konstatera att det har man även haft inom regeringen. Den lista som från början presenterades, när vi första gången diskuterade detta, omfattade ett fyrtiotal aviserade propositioner. Efter kontakter mellan talmannen och i första hand Statsrådsberedningen har det kunnat reduceras till närmare hälften. Jag anser inte heller att det är tillfredsställande, och det kan inte har varit avsikten när man skrev in den paragraf i riksdagsordningen som säger att man undantagsvis kan hänskjuta ärenden till kommande mandatperiod. Därför tror jag att det finns ett gemensamt intresse att komma till rätta med problemen. Talmanskonferensen har ju i onsdags också varit överens om att man skall fortsätta ett arbete kring de här frågorna under nästa mandatperiod. Jag tror inte uppriktigt sagt, fru talman, att en regering vinner några större politiska poänger, knappast några poänger alls, genom att i slutet av mandatperioden presentera dussintals nya propositioner. Jag ser detta som en anpassning som ännu inte har skett till riksdagens nya arbetsordning och som ett uttryck för det ökade tempo som hela tiden präglar den politiska processen. Jag tror att alltså inte, Marianne Samuelsson, att något av de övriga partierna hindras - och det tyckte jag att Marianne Samuelsson visade i sitt anförande - att uttrycka åsikter om regeringens propositioner och förslag därför att de i riksdagsarbetet blir hänskjutna till ett kommande riksmöte. Marianne Samuelsson gav ju ett exempel på det i sina kommentarer till miljöpropositionen. Jag tror alltså inte att det kommer att hindra debatten om dessa ärenden. Men det är ändå inte tillfredsställande när det ur praktisk synpunkt blir som det nu har blivit. Jag utgår från att man i det fortsatta arbetet kommer att hitta en lösning även på detta problem. Avslutningsvis, fru talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga de förslag som finns från berörda utskott när det gäller uppskjutning av behandling av ärenden till nästa riksmöte.

Fru talman! I budgetpropositionen hösten 1997 lade regeringen fram två förslag som hör till näringsutskottets ansvarsområde, som står helt i strid med såväl den budgetlag som regering och riksdag har att rätta sig efter som med den modell för kreditgarantigivning som riksdagen beslutat skall gälla. Enligt förslagen skulle regeringen bemyndigas att ställa ut obegränsade kreditgarantier och därmed kunna frångå den av riksdagen beslutade principen om riskrelaterad avgift för garantin. I klartext innebär det att regeringen Persson vill få fria händer att utan begränsningar kunna gynna utländska företagsetableringar inom IT-området, som t.ex. etablering av en halvledarfabrik. Därmed har regeringen föreslagit att riksdagen skall fatta beslut helt i blindo, ett beslut som kan innebära stora kostnader för Sveriges skattebetalare. Riksdagen har tidigare beslutat att risken i varje garantisammanhang skall beräknas och att det därigenom skall sättas ett pris i form av en årlig avgift på garantin. Om det inte är meningen att en avgift skall erhållas från garantitagaren är det fråga om en statlig subvention som skall belasta ett anslag i budgeten. Genom de aktuella förslagen nonchalerar regeringen den lag och de intentioner som riksdagen beslutat skall gälla vid garantigivning. Någon sakbehandling har, som Göran Hägglund just sade, dessa kontroversiella förslag inte fått. Behandling i näringsutskottet undveks genom att regeringen lade locket på och lovade att återkomma med ett konkret förslag under våren. Så har inte skett. Av hänsyn till hur viktigt det är att värna en budgetprocess som medger förutsägbarhet när det gäller framtida kostnader för staten borde regeringen Perssons förslag ha dragits tillbaka. Nu föreslår i stället utskottsmajoriteten, som snällt följer sin regering, att de vilande förslagen skall skjutas upp till kommande mandatperiod. Detta är inte acceptabelt. Förslag som lagts fram i samband med budgetpropositionen skall självklart behandlas och avgöras av riksdagen under den mandatperiod de väckts. Efter valet kan, förhoppningsvis vill jag säga, nya majoritetsförhållanden råda i riksdagen och i regeringen. Regeln är att det bara undantagsvis skall godtas att förslag skjuts till efter ett val. Förslag om uppskov av de aktuella förslagen är så anmärkningsvärt att jag vill att Reynoldh Furustrand nu här i kammaren redogör för de skäl som ligger bakom att utskottsmajoriteten stöder denna klandervärda behandling av både budgetlagen och riksdagen. Jag vill också att Reynold Furustrand förklarar sin och socialdemokraternas inställning till demokratin i Ni säger i betänkandet att regeringen ämnar återkomma till riksdagen med ett kompletterande förslag i frågan när de nu aktuella förhandlingarna har slutförts. Hur kan ni i utskottstexten säga att regeringen skall återkomma, när vi står inför ett val efter vilket vi inte vet hur landets regering kommer att se ut? Hur kan ni i ett utskottsbetänkande några månader före ett riksdagsval utlova någonting över huvud taget på Sveriges regerings vägnar? Fru talman! Ett uppskov med behandlingen av förslag som så starkt står i strid med budgetlagen och riksdagens modell för kreditgarantigivning till efter valet och till en ny mandatperiod är inte acceptabelt.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

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 16 behandlas ett specialfall bland uppskovsärendena. Vi har som bekant här chansen att få en väldigt viktig företagsetablering i vårt land. Utöver att denna etablering i och för sig ger väldigt många arbetstillfällen är den kanske framför allt viktig för teknikutvecklingen och för teknikföretagens utveckling i vårt land. Man kan naturligtvis ha formella synpunkter på behandlingen här i riksdagen, och man kan också verkligen ha synpunkter på hur sådana här affärer går till internationellt. Sverige skall här konkurrera med flera andra länder som vill ha den här etableringen. Säkerligen tycker många av oss att en sådan situation inte alltid är så rolig. Faktum är dock att den internationella kapitalismen ser ut så här, och det vet Karin Falkmer säkert mycket väl om. Sverige måste spela med i spelet, och Vänsterpartiet anser det mycket viktigt att regeringen får möjlighet att agera fullt ut i den här etableringsfrågan. Jag konstaterar samtidigt att de partier som står bakom reservation nr 1 är beredda att ta risken att den här viktiga företagsetableringen går förlorad för Sverige av formella skäl. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Här har tidigare mycket detaljerat redogjorts för rent principiella synpunkter på uppskovsärenden. Jag tänker koncentrera mig till det bemyndigande gällande kreditgarantier som Karin Falkmer tog upp. Som Lennart Beijer säger handlar det här om att vi i Sverige har möjlighet att i konkurrens med andra stater ro hem en kanske mycket stor företagsetablering till vårt land. Karin Falkmer, jag och andra har tidigare diskuterat nödvändigheten att få till stånd investeringar i vårt land av den karaktär som det här faktiskt handlar om. Om Sverige skall ha en chans att få igenom affärer på den här marknaden måste vi kunna förhandla under vissa villkor och omständigheter. Det är fråga om att cirka ett par tusen människor i vårt land, varav många inom högkvalificerade yrken, skulle kunna få nya jobb, vilket naturligtvis både Karin Falkmer och jag tycker är viktigt. Dessutom skulle högskolor och universitet ha en väldigt stor nytta av den här typen av etableringar. Regeringen har gett i uppdrag åt förutvarande statssekreteraren och numera verkställande direktören för Svensk Kärnbränslehantering AB Peter Nygårds att leda en delegation som skall bedöma förutsättningarna för att ett företag, kanske bland många andra, skall bygga en fabrik i Sverige. Meningen var att Peter Nygårds skulle lämna sitt förslag till regeringen senast vid utgången av 1997. Tyvärr har det dragit ut på tiden, och det är inte ovanligt att den här typen av väldigt stora affärer drar ut på tiden. Det är ganska sannolikt att oförutsedda händelser inträffar. Asienkrisen har varit en faktor som fördröjt den kontinuerliga dialogen med företaget och senarelagt företagets beslut om investeringar i en ny fabrik. Vi vet ännu inte om den här etableringen kommer till stånd, och vi vet inte om den sker i vårt land. Det finns många länder inom den europeiska gemenskapen som mycket gärna ser att den här fabriken blir etablerad hos dem. Jag besökte nyligen Irland. Man har i det landet varit mycket framgångrika, dock med en politik som jag kanske inte alla gånger ställer upp på, och sett till att få åtskilliga etableringar av den här karaktären. Vi tycker från majoritetssidan att det är väsentligt att det här arbetet får fullföljas och att Nygårds får möjlighet att slutföra sitt känsliga uppdrag på ett vis som gagnar Sverige. Jag förstår att Karin Falkmer kan ironisera över att vi i utskottsmajoriteten uttalar att regeringen avser att återkomma när ärendet är så berett att det finns anledning att fatta ett beslut. Det var kanske en litet väl lång skrivning, men låt oss säga att en socialdemokratisk regering, om den sitter kvar efter valet, återkommer med beslut i kammaren. Jag utgår från att en socialdemokratisk regering aktivt verkar för att den här typen av företagsetableringar kommer till stånd också i Sverige. På den punkten tror jag att Karin Falkmer och jag är överens. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på reservationen.
Fru talman! Vi skulle kunna ägna resten av eftermiddagen åt att diskutera företagsetableringar i Sverige och det svenska företags och investeringsklimatet. Jag avstår från det nu. Det handlar här om att ge uppskov för ett mycket kontroversiellt förslag. Ser inte Reynoldh Furustrand det demokratiska dilemmat i att skjuta upp behandlingen av så här kontroversiella förslag till en situation som uppstår efter ett val? Ingen vet hur vare sig regering eller riksdag då ser ut.
Fru talman! Jag kan svara både-och på den frågan, Karin Falkmer. Detta skall vägas mot möjligheten att få nya viktiga och avgörande jobb till en region och framför allt mot att detta gagnar hela landet. Jag tycker därför att det här bemyndigandet inte har den allvarliga karaktär som Karin Falkmer vill ge det. Men det är bra om vi inte långsiktigt hamnar i en situation där vi inte ställs inför sådana förhållanden som har gällt den här gången.
Fru talman! Faktum är att regeringen förhandlar med företag utifrån en verklighet som inte finns. Det har inte fattats något som helst beslut i denna kammare angående det bemyndigande som regeringen lägger in i sin förhandlingstaktik. Det kan inte vara rimligt. Det är enligt min uppfattning inte rimligt att majoriteten i näringsutskottet, som den medger att den gör, tummar på de viktiga demokratiska principer som vi hittills har haft här i kammaren. Hantering och beslut i ärenden av den här arten skall ske under den mandatperiod när de väcks. Inser inte Reynoldh Furustrand det demokratiska dilemmat i att skjuta upp behandlingen av de här förslagen?
Fru talman! Vi kan, precis som Karin Falkmer sade, kanske diskutera vissa frågor hela dagen här. Jag tänker inte ägna för mycket tid åt det. Låt mig bara konstatera att detta, som jag sagt, är ett så exceptionellt ärende att vi tycker att det är nödvändigt att ge det här bemyndigandet. Det finns en majoritet för detta i näringsutskottet. Jag tycker därför att vi tillämpar en demokratisk princip. Men vi bör i framtiden inte hamna i en sådan här situation. Vad Karin Falkmer indirekt säger är att vi borde avbryta förhandlingarna med det här företaget. Det skulle leda till att vi i framtiden inte kommer att bli speciellt ansedda bland dem som tänker investera. Vi vet inte om vi får några etableringar över huvud taget, men att avbryta förhandlingarna på det sätt som Karin Falkmer föreslagit skulle ge en för oss mycket farlig signal inför framtiden till dem som sitter i vår omvärld och tittar på Sverige.

Fru talman! Jag vill bara göra en deklaration om varför vi i Miljöpartiet ställer oss bakom den här reservationen. Det här ärendet har kommit och gått i utskottet. Först hade vi detta ärende, och sedan skulle det skjutas på framtiden. Det är ett obegränsat belopp som vi inte vet vad det blir. Det innebär en subvention av ett annat företag, osv. Sedan kommer alla propositionerna därefter, ca 40, som vi förväntade oss. Det var droppen som fick bägaren att rinna över. Vi måste ändå visa en viss respekt för arbetet i kammaren. Vi kan inte hålla på att skjuta över frågor till nästa mandatperiod. Vi vet inte vad som händer efter valet. Det fick mig att ta steget att stödja den här reservationen. Jag har diskuterat med mina vänner som sitter i finansutskottet och skatteutskottet. Skall man följa budgetordningen och riksdagsordningen bör man inte säga ja till ett sådant här förslag där man ställer ut en obegränsad garanti, en subvention som vi inte vet någonting om och inte har sett. Det är köpa grisen i säcken.

Herr talman! Det är något av en nationell tragedi att i denna kammare se näringsutskottets betänkande 14 Riktlinjer för Telias verksamhet. Det är utomordentligt anmärkningsvärt att föra upp riktlinjer och strategi för ett bolag som ett ärende i kammaren i stället för som ett ärende på bolagets stämma. Det är också en tragedi för mig med oförmågan att låta Telia utvecklas på sina egna meriter utan än en gång binder Majoritetens skrivningar är ett sken av en progressiv linje. Där föreslås att Telia skall verka i Norden och Östersjöområdet och erbjuda telekommunikationer i vid bemärkelse. Telia skall få ingå nödvändig internationell verksamhet för att backa upp den förstnämnda verksamheten. Därmed anser majoriteten ge bolaget likvärdiga förutsättningar. Herr talman! Jag är upprörd över att Sverige misshandlar ett av de mest kvalificerade, mest kunskapsintensiva företagen som nu finns. Telia är en av de effektivaste teleoperatörerna i världen. Telia är det bl.a. till följd av att bolaget har fått verka på en fullt ut konkurrensutsatt marknad. Den amerikanska federala myndigheten har klart markerat att den svenska teleavregleringen förmodligen är den mest lyckade i världen. Därmed har vinster för såväl konsumenter som producenter av telekommunikationer uppnåtts. Telia har fått ett försprång genom att den avreglerade marknaden i Sverige har verkat under ett antal år medan övriga europeiska länder sent kommit i gång med avregleringen. Telia här därmed kommit längre med större affärsmöjligheter än många av konkurrenterna. Telia jobbar samtidigt i en av de mer kunskapsintensiva branscherna, som är av särskilt intresse i Sverige och Norden i och med att flera av de viktigaste och bästa teleoperatörerna finns här. De har fått ett antal kvalificerade konkurrenter på svensk marknad, där snart sagt varje teleoperatör i världen av någon betydelse finns representerad, bl.a. för att kunna följa och dra lärdom av de avregleringar som har skett. Detta i kombination med en teleindustri i Sverige och Finland gör att vi har förutsättningar att bli ett verkligt kompetenscentrum på teleområdet. Det förutsätter att det inte bara är teleindustrin som får utvecklas utan också teleoperatörerna. Då måste även Telia få möjlighet att vara affärsmässig, dvs. mindre politiskt beslutsfattande, och därmed kunna komma ut på riskkapitalmarknaden och kunna föra förhandlingar med utgångspunkt i strikt kommersiella grunder.

Alla andra teleoperatörer är med andra ord på väg mot riskkapitalmarknaden - eller är redan där. De är strikt bundna till kommersiellt tänkande. De är i olika hög utsträckning på väg in i den avreglerade marknaden. Sverige och Telia har klara förutsättningar och konkurrensfördelar nu. Det gäller att inte låta dessa förutsättningar gå förlorade. Varför vill man inte delta i omstruktureringen? Varför låter man sig akterseglas? För mig är det en gåta. Företagsledningen i Telia delar den uppfattning som nästan alla andra regeringar i Europa har, nämligen att teleoperatörerna inte längre är naturliga monopol utan lever i en konkurrensutsatt marknad och därför bör privatiseras. Fackklubbarna på Telia har samma uppfattning. Uppfattningen hos regeringarna i Europa är densamma - oavsett politisk färg på regeringarna. Det är den svenska socialdemokratin som radikalt avviker och därmed binder Telia till en sämre utveckling än det annars skulle behöva få. Jag är fullständigt övertygad om att Telia har betydande förutsättningar att skapa ökad teknik och kunskapsutveckling i Sverige, fler sysselsättningstillfällen på en mer avreglerad marknad, mer förutsättningar att utvecklas som ett privat, eller åtminstone delprivatiserat, företag. Jag tycker inte att näringsminister Anders Sundströms argumentation om behovet av bra telekommunikationer till hans fastrar och mostrar i glesbygden runt Piteå håller som argument. Han har återkommit till dem vid ett flertal tillfällen under tidigare interpellationsdebatter. Telia är ingen nationell, naturlig monopolinfrastruktur. Det finns utomordentligt väl utbyggda telefonnät för mobiltelefon som täcker hela Sverige. De är i direkt konkurrens med Telias gamla koppartrådsnät. Vi har även börjat få ett accessnät, dvs. motsvarande koppartrådsnätet, som går på radiolänk till städerna och landsbygden. Det har introducerats i hela Östtyskland. Vi räknar med en introduktion under innevarande år i Sverige. Det har börjat skapas ett accessnät till teleabonnenterna via elnätet och även via kabel-TV-nätet. Det finns full och total konkurrens. Därmed finns det ett stort konkurrenstryck på den marknad som Telia arbetar på. Vi ser också den snabba tekniska utvecklingen. En icke oväsentlig del av telekommunikationerna sker via Internet. Där finns redan tekniken för att använda parabolerna för att ta ned betydande datamängder. Därmed finns ännu en del att konkurrera med gentemot Telia och den gamla infrastrukturen - som Telia tidigare i praktiken haft monopol på. Herr talman! Jag ser inte några av de traditionella argumenten, som tidigare kan ha setts som bärande, för att bibehålla Telia i statlig ägo. Jag ser att inga andra regeringar i Europa heller ser sådana saker för sina teleoperatörer. Där har nu Norge, som sista land förutom Sverige, markerat intresse av att gå med Telenor till den norska riskkapitalmarknaden. Herr talman! Jag skulle avslutningsvis vilja ställa tre frågor till Socialdemokraternas talesman Birgitta 1. Anser Birgitta Johansson och Socialdemokraterna att riksdagen skall ta riktlinjerna för företagets utveckling i alla andra statliga företag också, inte bara i Telia? 2. Vad anser Birgitta Johansson och Socialdemokraterna att värdet är av att staten är hundraprocentig ägare av Telia? Varför har svensk socialdemokrati en motsatt uppfattning mot alla andra regeringar i Europa och de flesta andra socialdemokratiska partier i Europa? 3. Varför kommer alla andra ut på marknaden men inte svenska Telia? Hur kan man se på detta som en infrastruktur som oundgängligen skulle vara i statlig ägo? Jag har väldigt svårt att se några bärande argument för detta, men jag kan se många mycket starka argument för att Telia bör introduceras på riskkapitalmarknaden och ge det en frihetsgrad, som både ledning, fackklubbar och alla andra länders regeringar ute i Europa har kommit till med sina respektive teleoperatörer. Vi har en unik chans. Telia ligger långt framme. Telia tappar i marknadsvärde varje dag till följd av förlorat försprång när vi inte går med Telia till marknaden. Det är därför jag ser det som en nationell tragedi att den svenska socialdemokratiska regeringen och, som det förefaller, majoriteten åtminstone i näringsutskottet är ovilliga till en privatisering av bolaget. Med hänvisning till den pressade tiden i kammaren kommer jag att nöja mig med att yrka bifall till reservation nr 1, på vilken jag även kommer att begära rösträkning.

Herr talman! Vad har Sverige, Norge och Albanien gemensamt? Det skulle kunna vara en fråga i en frågetävling. Svaret är: Helstatliga telebolag. Enbart detta svar och det sällskap som Sverige snart befinner sig i skulle kunna vara skäl nog att omgående inleda försäljning av statens aktier i Telia. Men tyvärr är regeringens motstånd - förmodligen taktiskt betingat - mot en försäljning så starkt att man fortfarande säger nej och i propositionen kommer med några tunna förslag om marginella förändringar i Telias inriktning. Skall det bli så, som Telias avgångne styrelseordförande Bengt Westerberg uttalade i pressen, att privatiseringsbeslutet kommer först efter valet? I så fall är det synd för oss skattebetalare, synd för oss telekonsumenter och synd för Telia att den socialdemokratiska taktiken får gå före det som är bra för hela landet. Vad vi i Folkpartiet liberalerna tycker om kommunalt och statligt företagsägande torde vara rätt välkänt vid det här laget. Låt mig bara citera det senaste dokumentet i denna fråga, nämligen från utskottsbetänkandet KU31, som vi voterade om i morse, där det i vår och moderaternas reservation 4 heter så här: "Utskottet delar regeringens uppfattning att myndighetsformen är lämpligast för statlig verksamhet. En logisk konsekvens av detta är enligt utskottets mening att staten så långt möjligt bör avveckla, avyttra eller ombilda de statliga verksamheter som i dag bedrivs i privaträttslig form. Enligt utskottets mening bör staten - inte bedriva konkurrensutsatt verksamhet." Näringsutskottets majoritet väjer undan för frågan om Telias ägande och säger att vi får ta ställning till det om och när det kan bli aktuellt. Min tolkning av detta icke-ställningstagande är att Bengt Westerberg har rätt än en gång. Efter valet kommer försäljningen. maj redovisat en del av de svårigheter han upplever med det statliga ägandet, t.ex. att bolaget hämmas i sin utveckling. Han säger bl.a. så här: "Privatiseringståget för de europeiska telebolagen rullar -. Om vi vill vara med i de pågående strukturaffärerna är det en fördel om Telia har en noterad aktie. - regeringen är öppen för förnyelse." Jag skulle vilja fråga Birgitta Johansson, som får representera regeringen i den här debatten: Var finns denna förnyelse. Varför denna tvekan hos utskottsmajoriteten när det gäller ägandet av Telia? Herr talman! Folkpartiets ställningstaganden finns rätt utförligt redovisade i utskottsbetänkandet, varför jag, för att i någon mån hushålla med kammarens debattid, vill hänvisa den intresserade dit. Jag yrkar bifall till den inledande reservationen nr 1.

Herr talman! Det är tillfredsställande att Telia nu ges möjlighet att bedriva verksamhet på nya områden. Utskottet har också tyckt att det är naturligt att det geografiska arbetsområdet vidgas till att omfatta övriga Norden och Östersjöområdet. Däremot tycker vi att riktlinjerna borde kompletteras med att Telia skall få i uppgift att bidra till att informationstekniken görs tillgänglig för alla i landet. Lika förutsättningar i hela landet är en mycket viktig regionalpolitisk fråga. Målet skall vara att alla skall ha tillgång till lättanvända tele och IT-baserade informationstjänster på lika villkor. Det är vårt svar på regeringens proposition, medan vi som vanligt får höra att den enda och allenarådande uppgiften borde vara att sälja ut Telia. Sverige har trots allt varit framgångsrikt på området, med både tele och IT-baserade tjänster. Konceptet Telia-Ericsson har fört oss till en tätposition i världen. Den snabba och positiva utvecklingen måste naturligtvis fortsätta. En väldigt viktig bit är nätutbyggnaden och att man inser att det är ett strategiskt intresse att landet hänger med på alla de nya områdena. Ägandet av detta nät är naturligtvis avgörande för hur utvecklingen skall bli i landet. Jag tolkar moderater, folkpartister och kristdemokrater så att de vill privatisera Telia och då också är beredda att överlåta infrastrukturen till privata bolag. En sådan utveckling skulle naturligtvis försvåra arbetet med att göra tekniken tillgänglig för hushåll och företag i hela landet. Man kan säga att det inte är särskilt bra att privata intressen kontrollerar infrastrukturen i ett sådant här sammanhang - och inte i något annat sammanhang heller för den delen. Det skulle därför vara intressant att veta om man har ett längre perspektiv i fråga om hur en utveckling ser ut i framtiden om man skulle privatisera Telia helt och hållet. Herr talman! Utskottets skrivning att det är angeläget att alla hushåll och företag i hela landet ges tillgång till den nya tekniken är naturligtvis bra, men den är ändå något passiv. Därför vill jag yrka bifall till reservation 2. Då jag tror att det är på det sättet att vår utskottsordförande Birgitta Johansson i dag genomför sin sista debatt här i kammaren, vill jag passa på att tacka för de år som har gått och önska henne stor framgång i fortsättningen.
Herr talman! När Lennart Beijer argumenterar låter det för mig som om teleinfrastrukturen var som en järnvägsräls som går mellan alla telefonstolpar. Så är ju inte fallet. En stor del av infrastrukturen är konkurrerande och är redan i privat ägo - det är kanske litet obehagligt för en vänsterpartist. När det gäller mobiltelefonin finns flera olika konkurrerande nät i privat ägo. Större och större del går även via radiolänk. Det är också konkurrerande nät och till stora delar privata. Varför skall vi hindra Telias utveckling? Varför skall det bolaget inte få utvecklas bara för att det råkade vara statligt från början? Så tycker vi, precis som fackklubbarna och ledningen i Telia, precis som nästan alla regeringar i Europa.
Herr talman! Jag tror inte jag klarar av att svara när det gäller alla tekniska delar som Westerberg tar upp här, men så mycket kan jag ändå säga att vi fortfarande har en väldigt viktig infrastruktur i accessnät och transportnät. Naturligtvis är det viktigt hur det sköts, på vilket sätt man ser till att det utvecklas i framtiden. Om man nu vill ha en privatisering av Telia bör man åtminstone tala om på vilket sätt denna viktiga infrastruktur skall skötas i framtiden.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen, och under trafikutskottet finns det en post och telestyrelse som är tillsynsmyndighet på teleområdet. Den har bl.a. att se till att det finns lika tillträde till självkostnadspris till accessnäten, dvs. koppartråden eller annat som kan tänkas vara av monopolstruktur. Tala med Karl-Erik Persson!
Herr talman! Det finns ett exempel som kanske framför allt Per Westerberg borde studera, nämligen British Telecom i Storbritannien, som har privatiserats efter ungefär det här mottot. Man får ligga i ständiga förhandlingar och diskussioner om hur man skall sköta den grundläggande infrastrukturen, och jag tycker att det är en mycket orationell handläggning av en så viktig del av samhällslivet.

Herr talman! Jag vill för Miljöpartiets räkning säga att vi har haft en mycket positiv syn på den avreglering av telemarknaden som har genomförts. Vi ser också med tillförsikt på den konkurrens som har uppstått och som faktiskt utvecklar marknaden i stor utsträckning. Det har framför allt gett konsumenterna lägre priser men också en rasande takt när det gäller teknisk utveckling och utbud av tjänster, och det är naturligtvis önskvärt. Vi ser att Telia har satsat kraftfullt på investeringar. De investeringsbelopp som Telia lägger ned per år är ingen annan operatör i Sverige i närheten av. Varför skall vi då äga Telia över huvud taget? Ja, för Miljöpartiet är den här frågan inte helt självklar att besvara. Vi har inga ideologiska skäl att anse att man skulle styra en marknad genom ägande. Självklart skall marknadsvillkoren styras genom konkurrensneutral lagstiftning, som också tillvaratar konsumenternas intressen. Men vi menar att det än så länge fortfarande finns skäl för ett statligt ägande. Men det här är ett ställningstagande som hela tiden måste omprövas, med tanke på hur marknaden utvecklas. En situation som vi ser i dag är att det fortfarande är mycket låg konkurrens när det gäller lokaltelefoni. Frågan om en privatisering av Telia bör diskuteras i flera delar: dels det fasta nätet och det lika tillträdet, som det talades om tidigare, dels om Telia skall börsintroduceras och privatiseras i sin helhet eller om det finns anledning att splittra företaget. Vi är medvetna om att en splittring av företaget skulle göra att Telia minskade betydligt i värde. Men det finns ändå vissa poänger när det gäller mångfaldsaspekten i ägandet med att splittra företaget. Då syftar vi framför allt på den mediala verksamheten, där det är tveksamt att Telia i nuvarande form, dvs. som ett statligt ägt företag, är med på mediemarknaden. Detta principiella ställningstagande har vi utvecklat i särskilda yttranden tidigare, och där har vi också förenat oss med Folkpartiet i ställningstagandet. Att vi nu däremot inte väljer samma lösning som Folkpartiet, dvs. en privatisering, beror på att en utförsäljning av ett splittrat Telia, dvs. mediebiten, inte heller skulle leda till något slags mångfald i ägandet med hänsyn till hur mediemarknaden ser ut i dag och hur den utvecklas. Det är just mångfalden i ägandet när det gäller antalet operatörer som är väsentligt just nu, och därför menar vi att de andra operatörerna måste få bättre villkor. Det är först efter år 2000 som vi kan ta ställning till om vi kan sälja ut Telia helt. Det här är alltså en fråga som Miljöpartiet kommer att ompröva. Vi är i dag inte beredda att stödja ett förslag till utförsäljning. Jag vill härmed yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Telia, som är det företag vi nu diskuterar, arbetar ju på en kraftigt expanderande marknad, som präglas av en ökande konkurrens. Nu liberaliseras marknaderna i snabb takt, och från den 1 januari 1998 har huvuddelen av Europas telemarknader öppnats för konkurrens. Bakgrunden till det är beslut som har fattats inom EU. Sverige fattade tidigt beslut om avregleringar, och Telia fick genom det ett visst övertag, ett övertag som man i alla fall till i dag har lyckats upprätthålla. Konkurrensen på den svenska telemarknaden har utvecklats snabbt, inom i första hand internationell trafik och när det gäller fjärrsamtal. Nu kan man också räkna med att ny teknik och alternativa accessmöjligheter medför att konkurrenstrycket för lokalsamtal kommer att öka starkt framöver. Utvecklingen drivs fram av alltfler operatörer, som bygger ut mobila nät och som ger direktanknytning till kunderna. Det kommer att bli en branschglidning på de här områdena. Man kommer att få se allianser mellan teleoperatörer och medieföretag och allianser mellan teleoperatörer och dataföretag och så småningom en sammansmältning av telefoni, data och medier. De senaste årens snabba och omfattande förändringar har utsatt Telia för en del påfrestningar. Man har som jag sade tidigare fortsatt att behålla ett övertag, men nu börjar problemen hopa sig vid horisonten om inte någonting görs. Riksdagen beslutade på våren 1997 om ändrade telepolitiska mål. Regeringen förmådde då inte samla sig till en uppfattning i de avgörande framtidsfrågorna för Telia, och det gällde då främst styrelsens begäran om ett betydande tillskott av ägarkapital för att klara framtidens investeringsbehov. I dag är det väl knappast någon som kan tänka sig att vi i budgetsammanhang skulle ta medel från andra angelägna verksamheter och säga: Det här överför vi till Telia för att man skall kunna investera för att möta framtidens utmaningar. Knappast någon tänker sig det. Det var naturligtvis inte heller vad regeringen förordade i det här sammanhanget. Då uppstår ett dilemma - företaget behöver pengar och ägarna kan inte få fram pengar eller vill inte skjuta till pengar. Har man då ideologiska blockeringar som gör att man inte öppnar företaget för nyemissioner, alltså en ägarspridning, återstår ju egentligen bara två sätt. Ett alternativ är att hitta en annan statlig teleoperatör, t.ex. den norska, för att uppnå en jämbördig storlek och en ägare som är beredd att skjuta till nytt kapital. På det sättet skulle Telias problem kunna lösas. Om det inte lyckades kunde regeringen som ett annat alternativ genom ägardirektiv ålägga Telia sådana restriktioner i dess verksamhet att man inte skulle behöva något nytt kapital. Det är det som nu föreslås i propositionen. Behöver Telia trots ägarrestriktioner av geografisk eller verksamhetsinriktningskaraktär ha mer pengar för sin verksamhet hänvisas man till att sälja ut ideologiskt mindre känslig egendom, t.ex. bolagets fastigheter. Men det är knappast lösningen för framtiden. Regeringen driver alltså linjen att Telia inte har något kapitalbehov. Därför är det heller inte aktuellt för staten att sälja aktier i Telia eller att börsnotera företaget. Trots det säger man att Telia skall ha samma möjligheter att utvecklas som de andra aktörerna på telemarknaden och att den avreglerade telemarknaden i Europa kommer att ge nya möjligheter till olika allianser och samarbete i nya former. Telia skall ha möjlighet att delta i den typen av strukturaffärer, anser regeringen i propositionen. Vår uppfattning är den att Telia behöver nya resurser och ett tillskott av medel för att kunna hävda sig på den internationellt avreglerade marknaden. Det är också företagsledningens uppfattning. Företagsledningen säger att man behöver nya friska pengar för att kunna investera och för att kunna hävda sig på marknaden i framtiden. Men regeringen anser sig veta bättre. Regeringen höll uppenbarligen tummarna för att den tänkta affären med Norge skulle kunna slutföras, för då skulle Telia kunna få ett kapitaltillskott på ett annat sätt - ett kapitaltillskott som regeringen inte anser att Telia behöver. Häromdagen var det en intervju i Dagens Nyheter med Telias vd Lars Berg. Han säger att det är ett hinder för Telia att man finns i statlig ägo. "Privatiseringståget för de europeiska telebolagen rullar, säger han. Om vi vill vara med i de pågående strukturaffärerna är det en fördel om Telia har en noterad aktie. Det skulle underlätta våra affärsdiskussioner." Ägarbilden och bristen på kapital är alltså ett betydande problem för detta företag. Om man ser det ur skattebetalarnas perspektiv är det också ett problem. Värdet på Telia sjunker tyvärr väldigt snabbt. Som vi skriver i vår reservation, som är fogad till betänkandet, har fondkommissionärsfirman Carnegie tittat på Telia. Man säger att värdet har minskat med 19 miljarder kronor bara under åren 1995 till 1997. Värdeminskningen sker alltså snabbt, och det är skattebetalarnas resurser som dräneras i takt med att månad läggs till månad utan att regeringen förmår släppa de ideologiska blockeringarna. Jag är själv övertygad om att det är en tidsfråga tills ägarspridningen är ett faktum. Men det är en mycket kostsam tid, och de resurser som kan frigöras vid en försäljning som kommer förr eller senare kan användas för att minska låneskulden och därmed minska statens ränteutgifter. Det skulle också - och det är det viktiga i detta sammanhang - öppna nya möjligheter för Telia att expandera och skaffa sig en än starkare position med än fler arbetstillfällen i Sverige genom att man kan ingå allianser som jag tror skulle vara till fördel för företaget och alla dess anställda. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation 1, som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Regeringen Bildt inledde, då man tillträdde regeringsmakten 1991, ett närmast vildsint privatiseringsprogram. När mandatperioden var slut hade man för det första likviderat det statliga holdingbolaget Fortia och för det andra sålt ut ett 20-tal företag. Bland annat såldes SSAB, Procordia, Celsius och Assi Domän. Planerna var att sälja ytterligare ett 15-tal företag - däribland Vattenfall. Men det kom ett regeringsskifte emellan, som alla känner till. För den borgerliga regeringen var privatiseringen en rent ideologisk fråga. För Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna är det detta fortfarande. Näringspolitik är för partierna på högerkanten lika med privatisering i första rummet, möjligen med skattesänkningar som stark rival. I samband med avregleringen av den svenska telemarknaden ombildades Televerket till ett helstatligt ägt bolag - Telia AB - den 1 juli 1993. Aktiebolagsformen ansågs vara en mer adekvat associationsform för en konkurrensutsatt verksamhet. De samhälleliga målen vad gäller telepolitiken fastställs i telelagen. Telia AB är ett av de inom telekommunikationsbranschen verksamma bolag som har att följa de samhälleliga mål som finns i telelagen. Det är en generell reglering med samma villkor för alla teleoperatörer, och därmed finns det en klar skillnad mellan vem som är reglerare och vem som är ägare. Det är i och för sig den största aktören på telekommunikationsmarknaden. Telekommarknaden utvecklas, som tidigare också har påpekats av talare, i en rasande fart vad gäller tekniken. Det kommer nya varor och tjänster som en effekt av liberalisering av den internationella marknaden. Som också tidigare påpekats är Europas telemarknader öppnade för konkurrens från den 1 januari i år. Telia måste ha samma möjlighet som sina konkurrenter på marknaden. Ägaren staten har därför att utöva ett professionellt och ägarmässigt ägande i Telia med avkastningskrav som ligger på ungefär samma nivå som för övriga konkurrensutsatta teleoperatörer i Europa. Detta är bakgrunden till de förslag till nya riktlinjer för Telia som regeringen har i sin proposition. Huvudinriktningen för Telia skall vara att i fortsättningen kunna erbjuda telekommunikationstjänster i vid bemärkelse i Norden och inom Östersjöområdet. Här ingår den internationella verksamheten, som är nödvändig för att man skall kunna tillhandahålla dessa tjänster. Telia skall erbjuda telekombaserade informationstjänster. Telias roll är att strukturera och paketera tjänster som görs tillgängliga via Telias olika nät. Man skall dock inte ägna sig åt själva innehållet, dvs. att själv eller som delägare producera program till radio och TV-kanaler. Telia kan t.ex. bedriva verksamhet som inte direkt ingår i huvudinriktningen under förutsättning att den bidrar till att stärka lönsamheten och att det sker med en avkastning som står i överensstämmelse med det risktagande som verksamheten också innebär. Verksamheten skall komplettera huvudinriktningen. Telia skall också ha samma frihet att genom strukturaffärer av olika slag sammanföra delar av sin verksamhet med andra operatörers. Med tanke på hastigheten inom telekombranschen bör det vara regeringen som nu fattar beslut om Telias verksamhet när så erfordras. Grundläggande är att Telia skall ha samma förutsättningar som sina konkurrenter och att staten skall ha en fullgod avkastning på insatt kapital. Av motionerna från m, fp och kd skulle man kunna tro att denna proposition handlar om förändringar i ägarstrukturen, tolkat som privatisering, vilket den inte gör. Det sägs tydligt att regeringen kommer att återkomma till riksdagen om förändringar i ägandet blir aktuella, t.ex. genom ett stort behov av kapitaltillskott som inte kan tillgodoses av staten ensam. Men detta är för tillfället inte aktuellt. Näringsutskottet delar regeringens bedömning att Telia skall ha samma verksamhetsförutsättningar som sina konkurrenter. Med större geografiskt arbetsområde och en huvudinriktning på telekombaserade informationstjänster ges företaget det utgångsläge som det behöver. Det finns ingen anledning att nu diskutera eventuella förändringar i ägandet. Ej heller finns det skäl att göra några uttalanden om att staten skall bibehålla och utveckla sitt ägande. Därför tillstyrks propositionen, och jag avstyrker motionerna och reservationerna.

Herr talman! I trafikutskottet, som denna fråga tidigare lydde under, har Miljöpartiet och Socialdemokraterna haft en gemensam syn på såväl avregleringen av telemarknaden som telelagens utformning och Telias verksamhet. Men av Birgitta Johansson blir jag litet konfunderad. Jag tolkar betänkandet så att frågan om Telias utförsäljning ligger öppen i ett längre perspektiv. Annars skulle det naturliga vara att staten aktiverade sitt ägaransvar och inte bara inriktade sig på avkastningskravet såsom det är nu. Vi har t.ex. sett att politikerna försvinner från Telias styrelse. Då är min fråga: Om en utförsäljning av Telia skulle bli aktuell, vilken strategi skulle då vara aktuell för Socialdemokraterna i telefrågorna? Det är en fråga, inte ett angrepp.
Herr talman! Elisa Abascal Reyes tog upp att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har varit överens i frågan om Telias eventuella utförsäljning och frågor som tidigare har behandlats i trafikutskottet som gäller telelagen. Jag är tacksam för att vi är överens om hur telelagen skall hanteras, därför att det är en mycket speciell fråga, som jag också sade i mitt inledningsanförande. När det gäller Telias framtida ägarstruktur finns det ingen anledning att göra någon förändring i dag. Telia har genom denna proposition fått ett mandat att vidga sin verksamhet framför allt till de baltiska länderna.
Herr talman! Frågan kvarstår ändå: Vad vill staten med sitt ägande av Telia? Jag tycker inte riktigt att frågan blir besvarad i betänkandet. För oss är syftet att det finns ett samhällsansvar. Det finns fortfarande en sådan marknadssituation när det gäller lokal telefoni att vi anser det befogat med ett statligt ägande. Men vi är ändå öppna för en diskussion kring strategin för en utförsäljning av Telia. Även om Birgitta Johansson säger att det inte i dag är aktuellt med någon förändring av Telias ägarstruktur, tycker jag ändå att det låter som om det är någonting som man måste ha diskuterat igenom. Jag måste i viss utsträckning beklaga att vi inte kan föra den diskussionen i dag, att ni inte vill dela med er av era tankar, för jag är helt övertygad om att ni måste ha berört den här tanken någon gång.
Herr talman! Det hela blir något märkligt. Å ena sidan vill Elisa Abascal Reyes ha väldigt mycket av Å andra sidan skall man, enligt de reservationer som finns, kunna gå ut och dela upp den här marknaden. För mig stämmer inte detta. Telia är att man skall behålla Telia i statlig ägo. Vi har breddat verksamheten för Telia. Det är det som propositionen handlar om.